Herr talman!

Herr Sundin har frågat mig om jag vill ta initiativ till förstärkning av polisens resurser och till förbättring av dess arbetsförhållanden, så att den kan fullgöra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Jag ber att få besvara frågorna i ett sammanhang. Ökningen av brottsligheten har varit betydande under de senaste åren. I genomsnitt har ökningen uppgått till ca 6 procent under vart och ett av åren 1961—1967. I år har ökningen varit större. Uppklaringsprocenten för samtliga brott som har kommit till polisens kännedom har under de senaste tre åren varit 31,3 resp. 32,7 och 33,7 procent. Jag vill dock framhålla att den nu angivna uppklaringsprocenten anger endast den del av de under året anmälda brotten som har klarats upp under samma år. I realiteten klaras ett betydligt större antal brott upp än denna procentsiffra ger vid handen.

Vid en bedömning av de insatser som har gjorts kan man inte endast se till personalresurserna. Jag har vid tidigare tillfällen redogjort närmare för de åtgärder som har vidtagits och jag vill nu endast erinra om den genomgripande omorganisation av polisväsendet som skedde i samband med dess förstatligande den 1 januari 1965 och den avsevärda förstärkning av de materiella resurserna som har ägt rum i samband med förstatligandet och under tiden därefter. Sammanlagt har medel anvisats för nyanskaffning av materiel till ett belopp av omkring 100 miljoner kronor. Genom dessa åtgärder och genom förenkling av arbetsrutiner och liknande ting har vi fått en betydligt mera effektiv polisorganisation. även de personella resurserna har förstärkts i betydande omfattning. Under de tre senaste budgetåren har den lokala polisorganisationen tillförts 1100 nya tjänster. Herr Sveningsson har särskilt berört narkotikamissbruket. Narkotikabrotten har ökat påtagligt, vilket kan belysas med följande uppgifter. År 1965 greps eller hämtades 76 personer av narkotikakommissionen vid rikspolisstyrelsen som misstänkta för allvarliga narkotikabrott. Motsvarande antal var 129 år 1966 och 535 år 1967. Årets statistik tyder på att antalet kommer att öka ytterligare. Dessa siffror avspeglar i första hand den ökade brottsligheten men är också ett uttryck för att polisens insatser har intensifierats när det gäller bekämpningen av denna brottslighet. Den 1 januari 1965, alltså vid förstatligandet, fanns i Stockholm omkring 10 polismän som var avdelade för narkotikautredningar. I dag består rikspolisstyrelsens narkotikakommission av 32 man. Vid kommissionen arbetar dessutom fyra man från Stockholms polisdistrikt. Vad beträffar frågan om den enskilde polismannens säkerhet och arbetsförhållanden vill jag framhålla att den kraftiga tekniska upprustningen i och för sig har medfört en förbättring av dessa förhållanden. Vid anskaffning av ny utrustning tas särskild hänsyn till möjligheterna att öka polispersonalens säkerhet. Dessutom har speciell materiel såsom skottsäkra västar och tårgasutrustning anskaffats i direkt syfte att öka polismännens skydd. Trots åtgärder av detta slag måste man tyvärr räkna med påtagliga risker för att en polisman kan bli skadad under sin yrkesutövning. Detta problem har diskuterats vid överläggningar som har ägt rum mellan representanter för justitiedepartementet, rikspolisstyrelsen och Svenska polisförbundet helt nyligen. Därvid enades man om att rikspolisstyrelsen skall undersöka möjligheterna att kollektivt försäkra polismännen för ersättning för s.k. ideell skada, dvs. sveda och värk och framtida men. Jag är dock medveten om att förhållandena inte är tillfredsställande och att ytterligare ansträngningar måste göras för att förbättra läget och övervinna de svårigheter som finns. Ett led i dessa ansträngningar är en fortsatt personell och materiell upprustning av polisväsendet. Dessa frågor prövas f. n. i det budgetarbete som pågår. Samtidigt fortsätter strävandena att rationalisera arbetet inom rättsvården. Enligt beslut av 1966 och 1968 års riksdagar har antagits lagstiftning som har givit väsentligt ökade möjligheter att använda enkla och snabba former för att beivra de talrika brotten av mindre grov natur. fr.o.m. den 1 juli i år tillämpas de nya förfarandena i full skala i hela landet. Rationaliseringsvinsterna av dessa reformer kommer samtliga myndigheter inom rättsvården, inte minst polisen, till godo. Vidare är rikspolisstyrelsens dagliga arbete till stor del inriktat på att göra polisarbetet på fältet enklare och mera effektivt. 1967 års polisutredning har i uppdrag att se över polisdistriktsindelningen i syfte att ytterligare förbättra organisationen. = Trafikmålskommittén har i två betänkanden, kallade Förundersökning respektive Trafikmålsutredningar, behandlat frågor om polisens utredningsarbete, främst i trafikmål. Betänkandena som remissbehandlas f. n. innehåller flera förslag som är ägnade att underlätta polisens arbete och också kan bidra till att resurserna i ökad omfattning skall kunna inriktas på brottslighet av allvarligare natur. Förslag till lagstiftning på grundval av kommittéförslagen beräknas kunna föreläggas 1969 års riksdag. Även i fortsättningen kommer jag att ta initiativ till de åtgärder som är möjliga och lämpliga för att skapa en effektivare polisorganisation. Brottsligheten kan givetvis inte bekämpas uteslutande genom förstärkningar av och rationaliseringar inom «polisväsendet. Andra åtgärder måste också övervägas. För att komma till rätta med den ökande brottsligheten krävs därför på olika samhällsområden åtgärder som syftar till att inte bara bekämpa utan också förebygga brott. Dessa frågor är fortlöpande föremål för uppmärksamhet inom berörda myndigheter och i Kungl. Maj:ts kansli.

Herr talman! Jag ber att få säga tack till statsrådet för den del av svaret som avser min enkla fråga. Jag vill börja där herr statsrådet slutade, nämligen med att det behövs andra åtgärder än bara en förstärkning av själva polisväsendet. Som jag ser det, är det önskvärt att åtgärder vidtas via skolorna, inte bara i lågoch mellanstadiet utan även i gymnasiet. Skolan bör mer än hittills försöka fostra den ungdom, som skall ta vid efter oss, på ett sådant sätt att det inte, som herr statsrådet sade, sker en ökning av ungdomsbrottsligheten i väsentlig grad trots de åtgärder som nu ändå vidtages. Det viktigaste i sammanhanget är att skapa en sådan rättssäkerhet att t.ex. åldringar vågar gå ut på kvällarna, vågar gå ner i tunnelbanan osv. Det värsta är att detta problem, som tidigare var ett speciellt storstadsbekymmer, nu håller på att sprida sig till de mindre och medelstora städerna. Avslutningsvis vill jag, herr talman, ställa en enda fråga till justitieministern.

Herr talman! Till statsrådet och chefen för justitiedepartementet ber jag att få uttala mitt tack för svaret på min interpellation. I svaret framhålles att polisen, sedan den förstatligades, tillförts 1100 nya tjänster och till sitt förfogande fått teknisk materiel för betydande belopp. Säkert är det emellertid också riktigt, som har framhållits tidigare, att det under några år före den dag då polisorganisationen blev helt statlig inte skedde en tillräcklig förstärkning. Jag utgår ifrån att de båda bilder som nyligen delades ut på bänkarna här ger en verklighetstrogen bild av läget. Men detta talar bara för att staten på detta område har tagit på sig mycket större uppgifter än tidigare i och med förstatligandet. Att den ökade brottsligheten, dess ökade råhet och att de som har för avsikt att begå brott är utrustade med farliga vapen — att denna verklighet vållar stora bekymmer, därom råder knappast några delade meningar. När dagens situation beträffande brottsutvecklingen skall belysas räcker det inte att det talas om — visserligen inte i svaret här utan i andra sammanhand — att vi har 12 000 polismän. Det räcker inte att polisen under de senaste åren fått en förstärkning med nära 10 procent, när brottsligheten på ett enda år ökar med samma procenttal, vilket varit fallet under de senaste åren. Det räcker inte ens om polisen och rättsväsendet under innevarande budgetår fick sammanlagt 60 procent av alla nya statliga tjänster. Det måste framhållas, att vad som här uträttats ändå är otillräckligt. Vid bedömning av denna fråga måste man, som jag redan sagt, ta med i bedömningen hur mycket brottsligheten har ökat. Det har inte hållits en jämn takt i utvecklingen mellan ordningsmakten och den ökade brottsligheten. Man måste också ta med i beräkningen att arbetstiden förkortats i samband med tillsättandet av de nya tjänsterna. Under detta år försvinner de nya tjänsterna, ty de kan kvittas mot en samtidigt genomförd arbetstidsförkortning. Vid en sådan beräkning fattas det faktiskt ett 60-tal tjänster. En annan mätare på att ordningsmakten inte tillförts ett tillräckligt antal tjänster är de stora uttag av övertid som förekommer — 2500 000 timmar under 1967 till en kostnad av 48 miljoner kronor. Det blir dyrbart med detta stora uttag i form av övertid. Och inte nog med detta! Här finns en risk för att arbetskraften förslites alltför fort. Arbetsglädjen och trivseln försvinner. Det blir långa sjukledigheter och kanske en hel del tröttnar på denna långa tjänstgöring. Vid en bedömning av hur polisen är rustad att möta sina uppgifter måste man ta med i beräkningen vad som inträffat under det allra senaste året. Det är inte bara den ökade brottsligheten i allmänhet och de många och grova våldsbrotten som sysselsätter ordningsmakten. Här har inträffat en del som jag skulle tro att man inte räknat med. Det är de många demonstrationer, som har förekommit både med och utan till stånd. Här måste hållas en viss beredskap, då en hel del oväntade händelser kan inträffa. För utländska medborgare, inte minst kring en del ambassader, konsulat, resebyråer osv., måste hållas en viss beredskap så att det inte sker våldshandlingar och förstörelse med i lindrigaste fall en massa krossade fönsterrutor som resultat. Som ett bevis på vilken förändring som skett i vårt samhälle och vilka nya uppgifter ordningsmakten ställs inför, skall jag bara anföra ett par exempel. Om någon för bara ett år sedan hade sagt, att när de svenska idrottsmännen skulle resa till olympiska spelen i Mexico så skulle det kommenderas ut 300 poliser till Arlanda för att där hålla en mycket sträng kontroll, med hundar söka igenom skogarna i flygplatsens omgivning, skulle han inte blivit trodd. Inte heller kunde man väl föreställa sig, att idrottsmän för att säkert komma ut till flygplatsen skulle få smyga sig dit ut på andra vägar än de vanliga. Om någon här i riksdagen försökt förutsäga detta, hade han inte blivit trodd av någon, och det är fråga om den som sagt det inte hade blivit utskrattad. Nu blev det i verkligheten ute på flygplatsen inte några ansträngningar för ordningsmakten — det förekom inga tillbud eller uppträden, som inte skall förekomma, men man vågade inte ta ansvaret att underlåta att hålla en sådan beredskap. Låt mig anföra ett annat exempel. Till det stora kyrkliga mötet i Uppsala i somras fick det också kommenderas ut mycket stora polisstyrkor. även den gången nämndes siffran 300. Det var nog deltagare i detta kyrkliga möte som tyckte att det nästan verkade störande med denna starka polisbevakning. Men tiden och händelserna har blivit sådana att det ansågs nödvändigt. Statsrådet erkänner i svaret, att förhållandena inom brottsbekämpningen inte är tillfredsställande. En fortsatt personell och materiell upprustning prövas under pågående budgetarbete. Det kan i anslutning härtill inte nog ofta framhållas att tryggheten till liv och egendom måste förbättras. Jag är glad över att justitieministern inte hämtar sin uppfattning i rättsfrågorna i tidningen Aftonbladet. Denna tidning har nyligen uttalat att önskemål och krav om bättre rättsordning är onödiga, ty här finns ingen betydelsefull grupp som vill ha laglöshet och oordning och att ett ökat antal polistjänster inte har något värde. Här kan uttalas tillfredsställelse med att sådana idéer tydligen ännu inte har något större inflytande på vår rättsordning. Jag har inte ställt frågan, och har inte heller tänkt ställa den, vad statsverkspropositionen kommer att innehålla nästa år av nya tjänster till ordningmakten, ty jag vet att statsrådet, även om det vore möjligt, inte svarar på sådana frågor. Låt mig bara uttala den förhoppningen, att vad rikspolisstyrelsen begärt inte blir ytterligare nedskuret.

Men det var överdrivna förhoppningar. Utvecklingen pekar mot att det under innevarande år blir en större ökning av anmälda brott än under de närmast föregående åren. Här finns även beräkningar på hur stort antal begångna brott det är, som inte blir anmälda, och dessa siffror är skrämmande stora. Polisarbetet på fältet skall bli enklare och mera effektivt, säger statsrådet. Med stöd av trafikmålskommitténs förslag skall handläggningen förenklas i fråga om trafikmål, och arbetskraft frigöras för mera angelägna uppgifter. Här bör uttalas, att en förenklad handlägg ning av trafikmål inte bör leda till minskad trafiksäkerhet. Antalet brott och förseelser som rapporteras i samband med trafikövervakningen överstiger en miljon. Kan en förenkling ske av handläggningen utan risk för sämre trafiksäkerhet är detta sålunda berättigat. Jag har även tagit upp frågan om bättre skydd för polismannen i hans mycket riskfyllda arbete. I många fall under de senaste åren, som väl är känt, har poliser blivit rått och hänsynslöst nedskjutna. Att våld utövas och att poliser blir skadade är ännu vanligare. Efter det senaste polismordet framställdes starka krav på att polismans efterlevande skall åtnjuta bättre materiellt skydd. Överläggningar härom pågår.

Det finns då ingen anledning att vidare uppta tiden med den saken. I min interpellation har jag även tagit upp narkotikafrågan, även om den inte i sin helhet sorterar under justitiedepartementet. Jag har tagit upp den saken därför att narkotikamissbruket hänger så nära samman med den ökade brottsligheten, men också av den orsaken att detta missbruk breder ut sig med en sådan våldsam hastighet. Vi får dagligen läsa i tidningarna om de narkotikabovar och langare av olika slag, som fångats in, om de beslag av mindre och större kvantiteter av dessa farliga gifter, som görs, samt hur dessa skumma individer dömes vid domstolar. Men trots att en del blir omhändertagna av myndigheterna blir missbruket allt allvarligare för varje dag som går. Jag avser inte att här ta upp den medicinska sidan av problemet och vården av narkotikamissbrukets offer. Kanske kan det vara tillåtet att här beklaga den stora oenighet som råder på vårdsidan. För lekmannen på detta område förefaller det som om man på vårdoch upplysningsområdet hade större intresse av att tvista och strida med varandra än att samarbeta. Däremot råder inga delade meningar om att det mest angelägna i kampen att hålla narkotikamissbruket tillbaka är att tillgången på narkotiska medel, som strömmar in i landet, kan hejdas. Där har ordningsmakten sin stora uppgift. Alldeles ofrånkomligt har ordningsmakten här sin stora betydelse när det gäller att hindra en mycket omfattande smugglingstrafik "och få fast alla agenter och langare som säljer en otillåten vara. Här förekommer också en mycket stor dold brottslighet. I interpellationssvaret belyses vilken enorm JöÖkningstakt narkotikabrotten har haft under de senaste tre åren. År 1965 greps eller hämtades 76 personer — som statsrådet har sagt — såsom misstänkta för allvarliga narkotikabrott. år 1967 hade antalet stigit till 535 och för innevarande år räknar man med en ytterligare höjning. Den 1 januari 1965 fanns i Stockholm tio polismän som sysslade med fall rörande narkotikamissbruk. Nu är det 32 befattningshavare i = rikspolisstyrelsens narkotikakommission plus fyra från stockholmspolisen som är sysselsatta med detta problem. Men denna ökade polisstyrka svarar inte mot det ökade antalet brott, utan här kan bara framhållas att en ytterligare förstärkning behövs. Här kan även ifrågasättas om den narkotikalagstiftning, som antogs vid vårriksdagen, är tillräcklig och om inte straffbestämmelserna i detta fall ytterligare behöver skärpas för att verka avskräckande. Skall det finnas en möjlighet att hejda detta hemska missbruk — och det bör det finnas — mås te ordningsmakten få mycket större befogenheter att ingripa. Där har justitieministern möjlighet att medverka på ett avgörande sätt. Olyckan med narkotikaströmmen över landet är i dag så allvarlig att, som rikspolisstyrelsen säger, alla krafter bör sättas in för att hejda denna utveckling. Det verkar som om narkotikalangarna har insett att marknaden i de större städerna är mättad, och av den orsaken söker de sig olyckligt nog ut till mindre städer och rena landsbygden. Jag kan ta ett exempel. I Borås ansågs för mindre än ett år sedan att det inte fanns några narkotikabekymmer i staden. Ett tiotal personer missbrukade dessa gifter men inte flera. Nu räknar man med att antalet missbrukare är flera hundra och inom kort tid sannolikt ett tusental. När det beräknas att missbruket har tiodubblats på tre år, så är detta något mycket oroande. Skulle den uppgift vara riktig, som lämnas i olika sammanhang, att de som i Stockholm sysslar med narkotikaförsäljning torde vara omkring 1 000 personer och att knarkarkvarteren rör sig om flera hundratal, så har polisen bara inom detta avsnitt av sin verksamhet mycket att hålla ordning på. Det olyckliga är att med narkotikamissbruket följer så mycket annat, som klart leder fram till brottslig verksamhet. Det skulle också vara ytterst olyckligt, om missbruket av narkotika gått så långt att samhället håller på att acceptera dessa gifter på samma sätt som spriten. Min uppfattning är den att vem som än skall handha problemet — socialstyrelsen eller polisen — så behövs en upprensning och renhållning i narkotikamissbrukets träskmarker. Visst kan man dela uppfattningen, att brottsligheten inte kan bekämpas uteslutande genom förstärkningar och rationaliseringar inom «polisväsendet utan att åtgärder behöver vidtagas även på andra samhällsområden. Använd gärna, herr statsråd, alla de medel som här är användbara med målsättningen större rättssäkerhet och trygghet för den enskilde medborgaren.

Herr talman! Herr Sveningsson kom med många påståenden som kanske skulle behöva kommenteras. Jag skall emellertid begränsa mig till en del av dem. För att börja med vad herr Sveningsson uttalade om åtgärder utanför själva polisväsendet vill jag säga, att hans önskemål därvidlag åtminstone delvis överensstämmer med synpunkter som framfördes av herr Sundin. Herr Sundin lämnade ett positivt uppslag som jag tycker att det finns anledning för mig att undersöka, nämligen att skolan genom sin undervisning skulle medverka också på det gymnasiala stadiet på samma sätt som i grundskolan. Det är emellertid en ganska dyrbar och personalkrävande apparat, så jag kan inte på stående fot lova någonting, men vi skall undersöka uppslaget. Jag tycker att det lät bra. Det är alldeles klart att polisväsendet åtnjuter hög prioritet i det arbete som justitiedepartementet försöker genomföra. Jag har skicklig personal till mitt förfogande, skickliga förhandlare, och de gör sitt absolut bästa, liksom jag själv försöker göra det. Samhällsresurserna är emellertid begränsade, och jag får ju vara glad om jag år efter år kan få ungefär 60 procent av alla nya statstjänster till rättsväsendet. Lyckas jag med det också i fortsättningen, skall jag se till att polisväsendet får sin andel utan att därför kriminalvården skall bli helt lottlös. Det går emellertid inte att bortse från att polisväsendet praktiskt taget barskrapades under åtskilliga år från och med 1956. Och det går inte att i ett svep klara upp de problem som kvarstår från den tiden såväl på personalsom på materialsidan. Men jag lovar att vi skall göra vad vi kan, ty — som jag tillät mig säga i andra kammaren i förra veckan — vi har nog världens bästa poliskår, och den skall vi hjälpa. Att några förslag i den riktningen inte kommit till höstriksdagen, vilket herr Sveningsson beklagar, beror naturligtvis på att vi inte brukar försöka bryta ut enskilda detaljer ur budgetarbetet. När det gäller antalet utbildade polismän skulle det för övrigt inte spela någon roll, om riksdagen får ett förslag i slutet av oktober eller i början av januari. Herr Sveningsson uppehöll sig utförligt vid narkotikafrågor. Detta är givetvis ett mycket allvarligt problem, det är ingen som helst fråga om det. Vi gör vad vi kan på det internationella området för att få bukt med det. Jag kan hänvisa till det svar som socialministern tidigare i eftermiddag lämnat i andra kammaren om denna sak. Jag tror att vår sak har fallit framåt ett steg, sedan vi i maj i år blev invalda som medlem i FN:s narkotikakommission. Där skall vi försöka driva vår mening mycket hårt för att få de medel, som vi särskilt vill tillgripa, intagna i de bestämmelser som internationellt reglerar handeln med narkotika. Herr Sveningsson sade också att narkotikapolisen inte utökats i samma takt som brottsligheten. Ja, det vet vi egentligen ingenting om. Jag har i mitt svar framhållit, att de siffror som vi nu rör oss med i första hand avspeglar en ökad brottslighet, men att de också är ett uttryck för att polisens insatser har intensifierats när det gäller att bekämpa brottsligheten. Det är givet att ju fler poliser vi har, desto större chans har vi att upptäcka flera brott — den saken är väl så självklar att man inte behöver diskutera den. Men som en komplettering till mina uppgifter om narkotikakommissionens personaluppsättning kan jag nämna att kommissionen vid stor arbetsbelastning kan förstärkas med personal från andra avdelningar inom rikspolisstyrelsens kriminalsektion. För att renodla kommissionens ingripanden till att avse den grövre narkotikabrottsligheten handläggs mindre ärenden numera av utredningsgrupperna vid vaktdistrikten i Stockholms polisdistrikt. även i Göteborg och Malmö har särskild personal avdelats för narkotikautredningar. Jag skall också nämna några ord om det nya hjälpmedel som både polis och tull har fått när det gäller att bekämpa narkotikabrottsligheten och kanske då speciellt smugglingen. Det är våra narkotikahundar. Vi hade i våras, när vi senast diskuterade polisens resurser, åtta hundar. I dag har vi tjugu, och jag hoppas att arméns hundskola skall kunna fortsätta med denna utbildningstakt. Men det är kolossalt stora krav som ställs på dessa hundar. De är också helt fantastiska. Jag har varit med om att gömma ett stycke haschisch i en liten plåtdosa av ungefär samma storlek som en cigarrettändare i botten på en spann med fotogen. När hunden kom dit fann han narkotikan i spannen. Kan vi få fler sådana hundar, kommer nog smugglingen att få svårare att breda ut sig. Men det är ju å andra sidan alltid så, att för varje gång vi uppfinner ett medel att förhindra brottslighet, finns det också de som hittar på nya medel att kringgå oss.

Herr talman! Jag har för min del — helt naturligt — inte något att erinra mot det uppslag som herr Sundin nyss framlade om bättre undervisning i skolorna — gärna på gymnasiestadiet — om brottsbekämpningen och om risken av att begå brott. Jag tvivlar inte heller på att justitieministern har goda medhjälpare — tvärtom. Här har justitieministern liksom vid tidigare tillfällen uttalat att våra tillgångar är begränsade och visst är detta riktigt. Jag har vid flera till fällen också ifrågasatt om den sparsamhet, som måste iakttas, även skall gälla rikspolisstyrelsens önskemål. Jag tycker att viss prioritet borde tillämpas när det gäller ordningens upprätthållande. Det kan inte sägas annat än att den mest angelägna uppgiften för statsmakten i ett rättssamhälle är att se till att ordningen upprätthålles, och detta så långt det är möjligt. Jag har heller ingen anmärkning mot polisen. Jag har inga kvalifikationer för en sådan bedömning som att vi har världens bästa poliskår, men jag tror justitieministern på den punkten. Jag beklagade i mitt förra inlägg att det inte blev något förslag till höstriksdagen. Jag framförde inte detta beklagande med något större eftertryck, men jag sade att man efter alla de nödrop, som under höstens lopp hade upphävts från ansvarigt håll, t.ex. polisledningen, kunde hysa vissa förhoppningar i detta avseende. även den som tillhör ett oppositionsparti kan ju i sina ljusa stunder ställa förhoppningar på en socialdemokratisk regering. Jag var inne i andra kammaren ett ögonblick när denna fråga om narkotikamissbruket diskuterades där och vet sålunda, att socialministern och regeringen i övrigt har stora förhoppningar om att man genom internationella överenskommelser skall kunna sätta stopp för smuggeltrafiken och hejda narkotikamissbruket. Jag tror inte man kommer att lyckas med detta i någon nämnvärd grad. Folken i länderna kring Medelhavet har en annan mentalitet än folken här uppe. Att klara av dessa bekymmer på internationellt plan är säkert inte möjligt. Det skulle vara bra om man den vägen lyckades stoppa narkotikamissbruket, men jag tror att det måste byggas upp ett mycket starkare skydd omkring landets egna gränser i detta avseende. Att polisens insatser när det gäller narkotikamissbruket har intensifierats är väl också riktigt. Det är klart att när flera personer sysslar med detta så måste mera uträttas. Det är ju också omvittnat. Det allvarliga är dock att missbruket ökar. Det går en narkotikaström över landet och den håller på, som jag redan sagt, att tränga ut till de mindre städerna och till landsbygden. Jag kan citera vad en jurist i Borås sade för några veckor sedan. Några unga utlänningar hade varit uppe hos honom i något affärsärende, och han tyckte att ett uttalande som de hade gjort gav en mycket god bild av förhållandena. »Det är så otrevligt här i staden», hade de sagt, »ty när människor, främst skolungdomar, hör att man inte talar svenska, frågar de ögonblickligen om man har knark till försäljning.» Så har förhållandena blivit även i de mindre städerna. Jag vill än en gång uttala den förhoppningen att vad man uträttar i justitiedepartementet skall leda till ett gynnsamt resultat, så att narkotikamissbruket och den ökade brottsligheten kan hejdas.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten med många ord.

Internationella hänsyn tillåter mig inte att ange vilka länder det är fråga om. Den kontakt som han därmed har tagit bör dock bli mycket värdefull. Det är jag helt övertygad om. Jag tror att vi kan få nytta av den vid bekämpningen av den brottslighet som här försiggår.

Herr talman! När det gäller vad som kan uträttas på det internationella fältet för att hejda narkotikaströmmen hit har vi olika uppfattningar. Det tjänar ingenting till att vi fortsätter att diskutera den saken. För flera år sedan hörde jag ett liknande uttalande av socialministern, statsrådet Aspling, men vår erfarenhet säger bara att tillståndet har blivit allt värre för varje månad och år som har gått sedan dess.
Herr talman! Visar inte vad som nu har förekommit dels tidigare i eftermiddag i andra kammaren, dels nu här, att vi sätter in alla möjliga resurser och metoder i bekämpningen av denna brottslighet?

Herr talman! Herr Strandberg har frågat mig om jag vill medverka till att viss jettrafik på Bromma tills vidare får förekomma i avvaktan på den framtida lösningen av flygfältslokaliseringen i stockholmsområdet. Jag är inte beredd att medverka till någon uppmjukning av regeringens beslut den 5 september i år om trafik på Bromma med flygplan av typ DC 9-20.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Samtidigt beklagar jag djupt det negativa innehållet. Den 2 juli i år stod glädjen högt i tak ute i landet, inte minst i övre Norrland, när luftfartsverket medgav trafik med flygplan DC 9-20 på Bromma. Väsentliga och inte minst för näringslivet nödvändiga tidsbesparingar skulle nu kunna åstadkommas. Med desto större vemod tog vi den 5 september del av Kungl. Maj:ts beslut att upphäva luftfartsverkets meddelade tillstånd. I Kungl. Maj:ts beslut sägs, att trafik på Bromma med DC 9-20 skulle innebära risk för allvarliga sanitära olägenheter för omgivningen. Har man upptäckt detta förhållande först nu? I flera år har Bromma trafikerats med betydligt mer störande plan än DC 9-20, t.ex. DC 7:an och Caravellen och dagligen — jag tror att det är med Boeing 727 — trafikeras alltjämt Bromma med jetflyg i chartertrafik. Jag vill på intet sätt negligera bullerproblemet men tror inte att det skulle bli större bekymmer, om DC 9-20 skulle tillåtas i trafik på ett par långlinjer — och det var detta min fråga berörde — men det vill statsrådet inte medverka till. Ute i landet är vi inte trakterade av den uppsplittring av inrikesflyget som nu synes bli förhållandet. Vinsten i flygtid upphäves av förlängda marktransporter och en hel del andra problem, om nu Arlanda skall in i bilden. Herr talman! Vi rör oss här med ett stort problemkomplex som inte ligger inom ramen för en enkel fråga. Det negativa svar jag nu erhållit innebär att vi, som har intressen att bevaka i denna fråga, med all kraft fortsättningsvis och på olika vägar kommer att agera i ärendet.

Herr talman! Jag tillåter mig begagna detta tillfälle att inför kommunikationsministern ge uttryck åt den oro som vi i Skåne känner inför utvecklingen på inrikesflygets område, enkannerligen när det gäller Bromma. En omfattande flygtrafik äger rum mellan Bulltofta och Bromma med tio turer per dag i vardera riktningen med Metropolitan-plan. I en skrivelse till luftfartsverket av den 25 oktober i år har SAS meddelat, att bolaget efter november 1969 blir nödsakat att gå över till jetplan av typ DC 9-20, som inte får landa på Bromma. Bolaget nödgas flytta trafiken från Bromma till Arlanda. Det har emellertid sagts att Arlanda saknar kapacitet för att ta emot även det ökade inrikesflyget. Då frågar vi oss: Hur skall det då gå med våra förbindelser på Stockholm, som är så viktiga, inte minst för vårt näringsliv? Jag vill vädja till statsrådet att ägna denna fråga all möjlig uppmärksamhet.

Jag har haft den föreställningen — och den har alltmera befästs — att vi här i riksdagen på ganska bred front numera var intresserade för miljöfrågor, och jag har även haft en känsla av att det växt fram en ökad förståelse för vilken allvarlig miljöfråga som bullerfrågorna måste anses vara. Jag tror att det är riktigt från den utgångspunkten att vi i detta sammanhang intar den ståndpunkt som regeringen förfäktar. Låt oss inte agera på ett sådant sätt, att vi vinner framsteg i ett avseende genom att skapa svåra besvär i andra. Jag vill dessutom till herr Strandbergs påstående att DC 9-20 skulle vara lindrigare ur bullersynpunkt än tidigare trafikerande typer av plan på Bromma säga, att detta är fel. DC 9-20 åstadkommer ett väsentligt större buller för de närmast berörda människorna, men inte samma buller för lika många. Jag kan inte dela den uppfattningen att man här kan räkna fram något slags medianvärde och säga: Det spelar ingen roll om det blir avsevärt besvärligare för ett färre antal människor; det blir genomsnittligt sett icke lika svårt för alla. Jag tror att man här måste ta hänsyn till att risken med denna plantyp var att man skulle få utomordentligt svåra besvär för ett stort antal människor, trots allt. Är vi intresserade av att skydda vår miljö, tror jag att vi skall anpassa frågan om framstegstakten även till denna viktiga faktor i samhället.

Herr talman! Det är en mycket viktig fråga, när det gäller de nordligaste delarna av vårt land och även de sydligaste, som herr Strandberg påtalar med sin enkla fråga. Man var ju allmänt inställd på att man skulle få jettrafik på de långa lin lerna i inrikesflyget. Därför hade de olika kommunerna lagt ner åtskilligt med pengar för att rusta upp sina flygfält så att de skulle bli användbara för jettrafik. Så har skett i Luleå. Man har breddat banorna, och man har fått en bättre teknisk utrustning för att möta jettrafiken. Men när arbetet utförts får man beskedet att det inte blir någon jettrafik. Emellertid har vi ju i alla fall jettrafik på det militära flygfältet, ty militära flygplan är ju jetplan. Vi har alltså alla dessa störningar när det gäller den militära sidan, och vi är sålunda ur miljösynpunkt inte förskonade, därför att vi inte får jettrafik till Bromma och andra delar av vårt land. Jag anser att man i alla fall borde kunna få dispens i avvaktan på vad som kan ske beträffande Arlanda. Om det finns ett förbud så finns det ju alltid vissa möjligheter att ge dispens för sådan trafik. Det värsta bullret från jettrafiken uppstår ju vid varmkörning av motorerna.

På återvägen till Kiruna skulle planet inte starta från Bromma senare än klockan 18. Jag vet att det är senare på kvällen, vid sovdags, som brommaborna är mest störda av flygbuller. Det borde vara tekniskt möjligt att under ett övergångsskede genomföra en sådan lösning som jag nu antytt, så att vi finge dessa snabba förbindelser, i all synnerhet som de olika kommunerna på allt sätt har rustat sig för jettrafiken. Att förlägga det jetdrivna inrikesflyget till Arlanda innebär en förlängning av restiden. En passagerare som anländer till Arlanda och skall fortsätta på en annan linje inom inrikesflyget måste bege sig till Bromma. Därvid äts tidsvinsten med jetflyget upp, och resultatet blir bara ökad kostnad och besvär. Även vårt lilla land måste ha inrikestrafiken samlad till en flygplats. En uppsplittring på Bromma och Arlanda innebär att man inte får den vinst man har räknat med.

Herr talman! Sedan här nu medgivits allmän debatt ber också jag att få anföra några synpunkter. Jag är som kamraterna här i kammaren vet bosatt i Kalmar i sydöstra Sverige — en landsända som är synnerligen missgynnad i fråga om järnvägskommunikationer. Desto gladare är vi i Kalmar över att vi har goda flygförbindelser med Stockholm. Vi har tre förbindelser om dagen i vardera riktningen. Dessutom har vi daglig flygförbindelse med Malmö och Visby. Vår glädje blev ännu större när vi av Linjeflyg, som nu i över elva år haft trafik på Kalmar, erfor att man skulle sätta in jetplan. Men så kom beskedet att jetflyg icke skulle tillåtas på Bromma, ett ytterligt beklagligt besked, då Arlanda inte är acceptabelt ur vår synpunkt med tanke på det avsevärda avståndet till Stockholm. Jag vill därför understryka det angelägna i att Bromma får behållas för inrikesflyget. Frågan om Brommas utnyttjande är f. ö. i första hand inte en stockholmsfråga, utan en riksangelägenhet. Man får alltså väga mot varandra olägenheterna för dem som bor i närheten av Bromma och olägenheterna för dem som bor i avlägsna landsändar, när de skall resa till Stockholm. Även jag vill rikta en vädjan till statsrådet att ägna denna fråga all tänkbar uppmärksamhet. I sammanhanget vill jag också erinra om den alltjämt olösta terminalfrågan. Man har nu inte ordnade förbindelser mellan Bromma och innerstaden. Detta gäller framför allt i riktningen Stockholm—Bromma. Förr var det ganska hyggligt ordnat med en terminal vid Nybroplan, men sedan den drogs in har frågan förblivit olöst. Trots upprepade erinringar här i kam maren — statsråden har ju växlat på taburetten — har vi inte fått någon lösning av denna som jag tycker relativt enkla fråga. Jag har därför nu velat begagna tillfället att erinra om hur angelägen en sådan lösning är.

Herr talman!

Jag begärde ordet när kommunikationsministern försökte rätta mig. Jag sade att jag inte på något sätt ville negligera bullerproblemet men talade om att man tidigare har trafikerat och i dag trafikerar Bromma dagligen med maskintyper som har väsentligt högre bullernivåer än vad denna DC 9-20 skulle komma att ha. Jag vidhåller denna min uppfattning, herr statsråd, men jag förstår naturligtvis att man kan diskutera problemet ur många aspekter. Det beror väl på hur man gör bullermätningarna och vad man menar med bullernivåer. Dagens flygplanstyp — Metropolitan — som nu går i trafik har vid lyftet från startbanan en bullernivå på 96 decibel. Däremot kommer DC 9-20 i samma situation att ha en bullernivå på 100 decibel. Å andra sidan har Metropolitan på mätpunkter 5 kilometer från startplatsen en bullernivå på 87 decibel, medan DC 9-20 redan där ligger under denna bullernivå och bara har 85 decibel. Nu skall inte statsrådet och jag råka i någon polemik på grund av denna analys, ty då måste vi som bekant taga med logaritmtabellen, eftersom dessa skalor är logaritmiska. Då kan man ju komma till andra jämförelsevärden. Men detta är de värden som i dag är relevanta i sammanhanget. Dessutom vill jag framhålla att den trafik med DC 7 som har pågått i många år har haft en bullernivå på 85 decibel och däröver för betydligt många fler människor i området i fråga. Statsrådet Lundkvist vet lika väl som jag att hälsovårdsnämndens mätningar och de sammanställningar som har gjorts av olika experter belyser klart och tydligt att DC 7:an i alla dessa störlägen, variabla uppåt från 85 decibel och med fem decibels intervaller, har stört betydligt fler invånare i brommatrakten. Likadant var det på den tid Caravellen var i trafik där. Det är en så stor differens att DC 7:an har haft en bullernivå på 85 decibel, som har stört 69 000 människor, medan DC 9-20 skulle reducera denna störning till att bara beröra 32 000 människor. Uppgifterna är tagna ur Stockholms hälsovårdsnämnds statistik för bullermätningar, och jag har ingen anledning att inte tro på dem. Liksom många av mina kolleger här i kammaren var inte heller jag, herr statsråd, på jakt efter någonting annat än att jag vill framhålla att vi inte stillatigande kan konstatera att ingenting blir gjort. Luftfartsverket har, såvitt jag förstår, prövat hela frågan på sakliga grunder. Vi är på jakt efter att öppna någonting som inte medför en försvårad situation för invånarna i brommaområdet. Om man förfar såsom jag föreslår blir det inte alls fråga om några ökade bullernivåer och någon vidgad omfattning av störnivåerna, såvitt vi kan förstå. Man kunde också tänka sig att från Bromma flytta bort det charterflyg med jetflygplan som nu pågår där, ty detta flyg är väl inte så bundet av markkommunikationer och dylikt. Jag kan inte tänka mig att vi i längden stillatigande skulle acceptera att vi från den 7 december 1967 blivit utan trafik med snabbgående plan, när DC 7 tvingades ur trafik och vi fick återgå till den propellerdrivna Metropolitan, som vi nu har. SAS har beställt tio stycken jetplan. Linjeflyg har beställt två stycken. Detta bolag har, såvitt jag förstår, lyckats bli av med det ena men har väl fortfarande bekymmer med hur man skall göra med det andra, när bolaget nu inte får nyttja det på inrikesflygplatsen här i Bromma. Jag anser att man borde kunna börja med att åtminstone på långlinjerna tillåta oss att följa med i utvecklingen. Självfallet hoppas jag, herr statsråd, att vi skall få ta upp denna problematik på ett helt annat sätt, ty det är ju mängder av problem som kommer in i sammanhanget. Givetvis skall vi sträva efter att skapa bästa möjliga miljö samtidigt som vi löser uppgiften att ordna rimliga kommunikationsmöjligheter, framför allt för landets mest avlägsna delar.
Herr talman! Herr Strandberg anser att eftersom DC 9-20 visserligen ger mera intensiva störningar men däremot stör ett mindre antal människor, så förorsakar den typen totalt sett mindre störningar. Jag hävdar emellertid fortfarande att de verkligt allvarliga problemen uppstår när bullret överskrider vissa gränser i fråga om intensitet. Där går alltså skillnaden mellan herr Strandbergs resonemang och mitt. De myndigheter som haft till uppgift att pröva bullerfrågan har sagt ifrån att DC 9-20 är en flygplanstyp som icke kan användas inom ett område av Brommas karaktär, om man inte vill acceptera allvarliga risker för människornas hälsa. Det här betyder naturligtvis inte att vi en gång för alla har sagt att jetflyg är otänkbart på den ena eller andra platsen, utan här är det frågan om den typ av jetplan som finns i dag, de typer av motorer osv. som nu står till buds. Vi hoppas naturligtvis att de strängare bestämmelserna skall medverka till att få fram plantyper och motortyper som åstadkommer mindre buller. Det är väl på det sättet vi måste arbeta för att stimulera dem som konstruerar plan att verkligen sätta in sina ansträngningar på att försöka åstadkomma konstruktioner som inte förorsakar dessa intensiva bullerbesvär. Till herr Dahlberg vill jag säga att det inte bara är bostadsområden som skulle störas av de här planen. I Brommas närhet finns också sjukhus och inrättningar av likartade slag, där man inte på ett enkelt sätt kan skilja mellan dag och natt. Det är förenat med allvarliga besvär att planen över huvud taget flyger över sådana inrättningar.

Herr talman! 1968 har hittills varit ett händelserikt år i politiskt avseende. På det utrikespolitiska området har kriget i Vietnam föranlett starka motsättningar både mellan olika länder och mellan oliktänkande grupper inom en del länder. Även om meningarna har varit delade i vårt land om Vietnam så har dock flertalet hoppats att bombningarna skulle upphöra och förhandlingar komma till stånd. Dessa förhoppningar har nu infriats och vår nästa varma önskan är att förhandlingarna också skall leda till resultat så att fred kommer att råda i denna del av världen. Förutsättningen för ett förhandlingsresultat är god vilja hos alla parter. Om ideologiska synpunkter och prestige kommer att dominera förhandlingarna torde det finnas små möjligheter att få fred i Vietnam. Om fred verkligen uppnås så återstår det jättelika arbetet att reparera krigets skador så att det vietnamesiska folket kan få en dräglig levnadsstandard. I det arbetet hoppas vi att alla länder kommer att deltaga, och det torde inte råda delade meningar om att vårt land kommer att göra en insats efter måttet av vårt lands resurser. Den 21 augusti skall sent glömmas av varje demokratiskt sinnad person. Sovjetunionen, Polen, Ungern, Bulgarien och Östtyskland överföll den dagen Tjeckoslovakien med krigsmaskiner och soldater. Det är glädjande att konstatera att svenska folket med avsky och indignation vände sig mot de fem kommunistländernas ockupation och förtryckande av Tjeckoslovakien. Jag hälsar med största tillfredsställelse att vårt lands utrikesminister i sitt tal i Förenta Nationernas generaldebatt den 2 oktober, som en av de första talarna och i början av sitt tal, brännmärkte de fem kommunistländernas överfall av ett fredligt sinnat land. Jag vill gärna citera några rader ur utrikesministerns tal i FN. Hans excellens utrikesministern yttrade bl.a.: »När en av Förenta Nationernas medlemsstater, Tjeckoslovakien, ockuperades av Sovjetunionen, Bulgarien, Polen, Ungern och Östtyskland, var detta ett maktövergrepp, som stod i klar strid med stadgans bestämmelser. Detta är följaktligen en fråga som legitimt berör vår organisation. De motiveringar som givits för ockupationen är inte hållbara vare sig ur juridisk, politisk eller moralisk synpunkt. De främmande trupperna marscherade in i landet utan den legala regeringens kännedom och mot dess önskan. Det var en kränkning av Tjeckoslovakiens territoriella integritet och politiska oberoende och det har lett till inblandning i landets inre angelägenheter. Stadgan medger ingen rätt att intervenera under åberopande av ideologisk gemenskap.» Jag slutar citatet här men jag instämmer både i vad jag här citerade och i talet i övrigt. Jag vill tacka utrikesministern för den klara deklaration han gav i denna fråga. Det är glädjande att en lång rad av andra länder också fördömde det kommunistiska övergreppet på Tjeckoslovakien. Sovjetunionen dröjde några dagar med sitt tal i generaldebatten, och det var om inte med spänning så dock med stort intresse som man väntade på att få höra Sovjets försvar för sitt handlande. Det försvar som presenterades var ur demokratisk synpunkt ytterst beklämmande. Den ryske utrikesministern Gromyko förklarade som vanligt att det endast var en åtgärd av självförsvar från de socialistiska länderna mot imperialistiska intriger. Han förklarade vidare att de varken skulle tolerera eller tillåta att det togs någon länk från det socialistiska samväldet. Han sade att de socialistiska staterna inte kan och inte kommer att tillåta en situation där de vitala intressena av socialism är trädda för när. Vi har således fått klart besked att någon frihet tolereras inte från Sovjetunionen utan det måste vara dess lära som gäller. Tjeckoslovakien hade som bekant inte sagt att det skulle lämna den kommunistiska ideologin utan bara tillåta något större frihet på vissa områden. Utrikespolitiken har vid vissa tidpunkter spelat en mycket stor roll i den svenska politiska debatten, men det betyder inte att svensk inrikespolitik glömts bort. Det politiska läget, mandatens fördelning och utgången av valet 1966 skapade en situation som predestinerade till stort intresse. Det socialdemokratiska katastrofvalet 1966 gav förhoppningar om ett regimskifte från år 1969. En tillbakablick över 1968 års valrörelse och valresultat ger vid handen att vissa problem klarnat. Splittringsrörelserna inom den icke socialistiska väljarkåren som ofta arbetat under namn av samlingssträvanden har nära nog försvunnit och därmed visat sin oförmåga att verkligen åstadkomma ett konstruktiv alternativ till de socialistiska strävandena i vårt land. Centern har inte kritiserat de strävanden i kristet avseende som Kristen Demokratisk Samling företräder därför att vi också anser att de kristna värdena är en omistlig grund för vår kulturkrets men vi har inte trott på idén att bilda ett speciellt parti av den struktur som KDS har. Resultatet av årets val har ännu starkare markerat att KDS inte lyckats få något inflytande på svensk politik genom att bilda ett speciellt parti för kristna strävanden. Jag vill emellertid betona att de kristna strävandena i varje fall från centerns sida icke på något sätt kommer att eftersättas. En av de mest glädjande företeelserna vid årets val var att kommunisterna nära nog sveptes bort. Trots alla försäkringar om demokrati och allt vackert, som kommunisterna i Sverige erbjöd, litade väljarna inte på detta parti med för vårt lands demokrati främmande ideologi. Det är ett sundhetstecken i svensk politik att väljarna lämnade kommunistpartiet i stora skaror. Det är självklart att socialdemokra terna hämtade upp största delen av väljarna som lämnade kommunistpartiet. När nu kommunistländernas överfall på Tjeckoslovakien hade så stark inverkan på = vänsterpartiet-kommunisterna = i Sverige så är det självfallet att det också måste ha haft stark inverkan i annat avseende. Socialdemokraternas återhämtning av 1966 års förluster berodde säkerligen till mycket stor del på den tjeckoslovakiska krisen. Centerpartiets framgångar skall jag bara kommentera i ett par avseenden. Mandatökningen var glädjande men ännu mera betydelsefull var den starka röstökningen och på vilket sätt den uppnåddes. Det är centerns radikala politik och dess strävan för större jämlikhet som spelat en betydande roll i årets val. Särskilt är att observera den starka röstökning som centern fick i de större städerna. Detta visar att centern fått ett ännu bredare underlag i sin väljarkår. Redan vid 1966 års val kom 30 procent av centerns röster från arbetarleden, och det är sannolikt att den siffran är högre nu. Detta kan tyda på en utveckling i svensk politik som alltmer kommer att markeras. Jag tror inte att de nuvarande partikonstellationerna kommer att förändras. De nuvarande fem partierna kommer att finnas, men utvecklingen kommer att innebära mera dominans av två politiska meningsriktningar. Hur de kommer att utformas är svårt att säga, men att centern kommer att spela en betydande roll i en av dessa är sannolikt. Jag vill inte sia om sammanslagning mellan folkpartiet och centern, men en sådan eventuell sammanslagning är i så fall inte så nära förestående att den äger rum före 1970 års val. Däremot vill jag betyga att jag anser att ingenting förekommit under årets valrörelse som skadat eller rubbat det goda samarbete som under senare år växt fram mellan folkpartiet och centern. Motgång för det ena och framgång för det ena av de två samarbetande partierna vid ett valtillfälle bör heller inte tagas till intäkt för vidlyftiga spekula tioner om vare sig avbrytande eller förändring av samarbetet. Samarbetet mellan folkpartiet och centern har under senare år alltmera fördjupats, och den utvecklingen kommer säkerligen att fortsätta. Mittenpolitiken ger inte utrymme för högerpolitik. Att väljarnas intresse för högerpolitiken är i avtagande visar ju också årets val klart. Mindre andel av väljarkåren än i år har högern bara haft vid något enda tillfälle tidigare. Det är klart att detta har oroat högerledningen. Den tror att det skall hjälpa med namnbyte. Man sätter sin lit till samlingspartiet. Men ett så bräckligt halmstrå blir nog inte till mycken hjälp. Huvudsaken är innehållet i politiken, och i det avseendet är det bara att konstatera, att några avsteg från högerpolitiken inte varit synliga. Under sådana omständigheter kan samlingspartiet lika litet som högern få något reellt inflytande i svensk politik. Att man just väljer namnet samlingspartiet innebär inte att vi räknar med att högern skall bli någon sorts paraply över de icke-socialistiska partierna. Det mest intressanta är hur den framtida politiken kommer att utformas i vårt land. Efter kriget talade en del unga socialdemokrater om den socialistiska skördetiden. Nu skulle man visa vad det socialdemokratiska partiet verkligen kunde uträtta. Det talet tystnade snart. Den hårda verkligheten visade socialistivrarna till rätta. Socialdemokraterna fick fullt arbete med att så att säga klara löpande göromål, och socialismen fick läggas på hyllan. Ännu efter många års regerande har man inte kunna klara av bostadsproblemen, jämlikhetsfrågorna, vårdproblemen, inflationen, sysselsättningsfrågorna m.m. Nu förestår ett generationsskifte inom socialdemokratin, och då har man, pådriven av vissa ungdomar inom partiet, börjat tala mera högljutt om statens ökade inflytande. Jag skall inte tala om socialdemokratins framtida väg för den är ju lika klar som tät Londondimma, men jag vill gärna nämna något om socialisering och statsinflytande. Socialismen innefattar ett ekonomiskt system som alltid fungerar bra i teorin och alltid dåligt i praktiken. Det är underligt att yngre socialdemokrater tror på en så misslyckad idé. Det är självklart att staten bör handha eller kontrollera handeln med vissa gifter som alkohol m.m., och det är också lämpligt att staten driver post, telefon, vägar, järnvägar och dylikt som har en riksomfattande och ofta social betydelse. Däremot kan jag inte erinra mig att staten ägt några företag i egentlig mening, som inte har varit monopol eller avsedda att utnyttja naturtillgångar, som gått bra. I de socialistiska länderna, som kommunistländerna kallar sig, har ju socialismen genomförts, men hur har den lyckats? Jo, den har i de flesta fall förbättrat landets utveckling jämfört med vad som varit tidigare. Det är självfallet att t.ex. Sovjetunionen i dag har en mycket högre levnadsstandard och en rättvisare fördelning än man hade i det gamla Tsarryssland. Men är det det vi skall jämföra med? Nej, självfallet inte. Vi måste jämföra med andra länder som har andra politiska system och se hur de har lyckats. I Förenta Nationerna har jag ofta hört de socialistiska länderna hålla skryttal om utvecklingen i det egna landet. Med förmodligen lämpligt utvalda årtal har man gjort jämförelser om hur många procent man ökat produktionen på ett visst område. Därefter har man betygat att detta är tack vare det socialistiska systemet. En sådan jämförelse är högst inkorrekt och imponerar sannerligen inte på många. Det är ju glädjande för varje land att utvecklingen går framåt, men skall man göra riktiga jämförelser måste man jämföra med andra länder, med andra politiska och ekonomiska system. Det är svårt att få riktiga och jämförbara siffror från olika länder, men jag skall göra en jämförelse som bör äga en viss giltighet. Avgifterna till FN betalas inte efter folkmängd utan efter produktion. Omfattande och invecklade beräkningar ligger till grund för avgiftsbetalningen, och man får förmoda att den kommitté som sköter denna uppgift gör sitt yttersta för att få så rättvis beräkning som möjligt. Jag skall bara välja ut tre länder till jämförelse, och då tar jag de båda supermakterna, Sovjetunionen och Amerikas förenta stater, och så vårt eget land, men jag kan gärna stå till tjänst med uppgifter från alla medlemsstater om så önskas. Sovjetunionen och USA har ungefär samma folkmängd, men USA betalar 32 procent av FN:s budget och Sovjet 15 procent. Sverige betalar 1,23 procent, och då Sovjets folkmängd är ungefär 25 gånger så stor som Sveriges borde Sovjetunionen betala inte 15 procent, som man gör nu, utan 37 procent, vilket Sovjet dock inte skulle få, eftersom ingen stat får betala mer än en tredjedel av FN:s budget. Det är uppenbart att produktionen enligt denna beräkning skulle vara mycket lägre i det socialistiskt styrda Sovjet än i USA och Sverige med fri eller blandad ekonomi. Vill man inte godtaga den beräkningen, så kan man ju helt enkelt fråga sig: Varför kan inte de socialistiska länderna hävda sig på världsmarknaden? Jag är helt anhängare av att vi skall ha största möjliga handel med öststaterna men under förutsättning att de i pris och kvalitet kan konkurrera med andra länder. Varför har de ryska bilarna så liten marknad i Sverige, varför säljes knappast några textilvaror alls från Ryssland? Vi har ingen motvilja mot dessa varor, men de kan tydligen inte hävda sig i konkurrensen. I fråga om de svenska statsföretagen vill jag alls inte klandra en del av dem som inte går med förtjänst, i den mån de fyller en social uppgift eller om de behövs i en bygd där sysselsättningsmöjligheterna är få. Basinvesteringar och samhällsdrivna företag som ger sysselsättning är nödvändiga inom vissa områden med brist på arbetstillfällen. Men kan jag få ett exempel på ett svenskt statsföretag som i fri konkurrens med andra företag utan att ha monopol eller andra favörer har kunnat klara sig i konkurrensen eller kunnat visa sig vara bättre än privat eller kooperativ företagsamhet. Vi har så ofta diskuterat statens skogar i denna kammare att jag inte skall dra upp en debatt igen om hur dålig affär det är med statens skogar. Än en gång måste jag uttala min förvåning över att ett så antikverat system som det socialistiska kan vinna gehör hos moderna människor. Ett ordentligt omslag i den ekonomiska utvecklingen låter vänta på sig. Vi är på väg uppåt i konjunkturhänseende men konjunkturbilden rymmer många frågetecken. Fortfarande finns det svårigheter att få avsättning för varor såväl i Sverige som på utlandsmarknaden. Tillväxten i produktionen går relativt långsamt. Det finns också anledning att hysa oro för produktionshöjningar under kommande år. Orsaken till oron finns i den svaga investeringsbenägenheten, som påvisats i Industriförbundets uppgifter i dagens tidningar. Man kan ju också säga att den ringa benägenheten att investera är en orsak till att omslaget i konjunkturutvecklingen låter vänta på sig. En av de väsentliga förutsättningarna för att nå en högre produktion i ett land och därmed högre levnadsstandard är att investeringarna, och då i synnerhet långtidsoch de direktproduktiva investeringarna, hålles på en hög nivå och ökar. Vi måste t.ex. bygga nya fabriker, modernisera gamla, byta ut gamla maskiner mot effektivare, tillgodogöra oss forskningens framsteg m.m. Långtidsutredningen räknade med att industriinvesteringarna skulle öka med 7 Yo om året, men så har inte blivit fallet. Förra året minskade industriinvesteringarna och ökningen i år torde bli obetydlig. Den genomsnittliga steg ringstakten under 1960-talet har varit 2—3 procent om året. Det kan kanske för många företagare kännas naturligt att inte utvidga i en situation då man har avsättningssvårigheter, men om det finns framtidstro bygger man ut även i sådana situationer. Utsikterna att nå upp till större lönsamhet bedöms nu inte som tillräckliga för att investera. Skall vi verkligen nå en högre investeringsgrad så duger det inte bara med regeringens fromma önskemål, utan vi måste verkligen ta itu med problemet så att vi kan nå större effektivitet. Skall vi kunna öka näringslivets investeringar så krävs det en mer aktiv näringspolitik — en stabilare samhällsekonomi, en skattereform, större kreditpolitiska insatser, alltså inte bara investeringsbanken, och en vilja att undvika högräntepolitik — det senaste inte minst viktigt som också påpekats från Industriförbundet i dagens tidningar. Det är detta som saknats i den socialdemokratiska politiken. Centern har under många år påvisat faran av att investeringarna inte ökar, och vi måste åter framhålla nödvändigheten av att en sådan politik bedrives som ökar investeringarna. Sverige exporterar ungefär en fjärdedel av sin produktion, och med den alltmer hårdnande konkurrensen på världsmarknaden måste vår produktionsapparat vara topptrimmad om vi verkligen skall kunna hävda oss. Som jag inledningsvis nämnde gick det under tiden mellan 1966 och 1968 års val en socialiseringsinriktad strömning genom socialdemokratin. Det har bl.a. tagit sig uttryck i en del suddiga formuleringar i det socialdemokratiska näringspolitiska program som man antog vid sin kongress i somras. Där finns krav på ökat förstatligande inom näringslivet, men de är vaga därför att man nog på många håll inom socialdemokratin är orolig för socialiseringsäventyr. Detta med näringspolitik förefaller vara något nytt för många ledande socialdemokrater. Att man skaffade sig ett näringspolitiskt program var tydligen någonting alldeles enastående. Centerpatiet hade flera år tidigare presenterat ett näringspolitiskt program med krav på en aktiv näringspolitik. En sådan politik måste vara inriktad på snabbare framsteg och större trygghet. Hittills har vi inte sett mycket mer än investeringsbanken av den. Det räcker inte. Mindre företag har hittills varit missgynnade. De har inte som storföretagen tillgång till investeringsfonderna, är diskriminerade av ATP-lånebestämmelserna, och de har haft det svårt på kreditmarknaden. Bland de förutsättningsskapande åtgärder som är nödvändiga för de mindre företagen är resultatutjämningskonton som ger dem bättre konsolideringsmöjligheter. Det behövs bättre samarbete mellan stat och enskilt näringsliv, och det kan ibland behövas direkta statliga produktionsinsatser. Vi vet inte vad den socialdemokratiska näringspolitiken innebär. Det värsta är att inte ens socialdemokraterna vet det själva. Vi hoppas att de utredningar som tillsatts skall kunna komma fram till en konkretisering. Direktiven har inte varit konkreta. Herr talman! Jag skall nämna några ord om ett avsnitt som tog upp en stor del av den valpolitiska debatten 1966 men som inte blev så mycket diskuterat 1968. Det är jordbrukets roll i den näringspolitiska debatten. Den socialdemokratiska regeringens utspel våren 1966 gjorde jordbrukspolitiken till en av de stora stridsfrågorna. Några av de orimligheter som presenterades i utspelet 1966 dämpades vid jordbruksbeslutet 1967. Det blev dock ingen enighet. Man har från regeringshåll försökt påvisa att det var enighet. Det var det inte. Det är inte enighet när det avges bortåt 20 reservationer till ett utskottsutlåtande. Centerpartiet accepterar inte en nedskärning av jordbruksproduktionen till 80 procent av vårt livsmedelsbehov. Det skulle innebära nedläggning av en tredjedel av vår jordbruksareal — på sina håll mer än två tredjedelar. Vi kan inte acceptera detta på grund av livsmedelssituationen i världen, vår beredskap, naturvårdssynpunkterna och situationen för dem som sysslar med jordbruk. Inte endast de större jordbruksenheterna bör få möjlighet att byggas upp till bärkraftiga enheter. Endast mycket stora enheter tycks nu få möjligheter till rationaliseringsstöd på sina håll. Statsministern sade sig under valrörelsen vara positiv till en översyn av tilllämpningen av rationaliseringskungörelsen. Det behöver man göra. Men dessutom behöver man ompröva målsättningen för jordbrukspolitiken. Den 14 oktober i år var 34100 personer i vårt land utan arbete. I somras vek arbetslösheten något, men nu synes tendensen vara på väg uppåt igen, och den nämnda siffran från den 14 oktober är lika hög som den som redovisades för oktober föregående år. Samtidigt som arbetslösheten ökade med omkring 1500 personer från september minskade antalet lediga platser med omkring 2 400. Det bör dock även framhållas, att antalet lediga platser i år inte oväsentligt översteg siffran från motsvarande tid föregående år. Även om det sålunda inte saknas hoppingivande tendenser tvingas man konstatera att arbetsmarknadsläget är långt ifrån tillfredsställande. Det måste till krafttag för att flera skall få arbete. Inför den kommande vintern måste de arbetsmarknadspolitiska instrumenten komma till intensivare användning än hittills. Inte minst bör det undersökas huruvida beredskapsarbeten på vägarna kan ordnas i större omfattning. Vårt vägnät behöver, som alla vet, en upprustning. De högsta arbetslöshetssiffrorna noteras för de glesare befolkade delarna av landet. Bristen på arbetstillfällen där accentueras av den genom rationaliseringen kraftigt minskade efterfrågan på arbetskraft inom jordoch skogsbruket. Vidare får av strukturrationaliseringen framkallad nedläggning av före tag i dessa delar av landet i allmänhet mycket kännbara verkningar för berörda kommuner och deras invånare. När kanske det enda företag som finns på orten läggs ner uppstår givetvis en svår situation. — Koncentrationsteoretikerna anser att den som inte kan få arbete hemma skall flytta, i regel till storstäderna. Vi avvisar den tanken. Genom en aktiv lokaliseringspolitik, som syftar till att skapa ett nät av livskraftiga tätorter över hela landet, bör man enligt vår mening erbjuda människorna möjlighet att välja var de vill bo och arbeta. Vi vet att många föredrar att stanna kvar i hemregionen. Hejdar man inflyttningen av folk till storstäderna undviker man också att förstora för dessa redan besvärliga problem, av vilka det i det här sammanhanget må räcka med att peka på bostadsbristen. Vi har från centern föreslagit, att anslagsramen för det lokaliseringspolitiska stödet skall vidgas. Det kravet kommer vi att upprepa, och det är nödvändigt att det tillgodoses om man önskar nå full sysselsättning, vill ge de enskilda människorna valmöjligheter och vidare eftersträvar att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Företagarna måste också inse de värden som ligger i den valfrihet som lokaliseringspolitiken innebär. De måste göra klart för sig att arbetskraften inte nödvändigtvis måste flyttas till företagen, utan att det finns stora fördelar förknippade med att förlägga företag till de orter där arbetskraften finns, vilket ju också har förekommit i många fall. Den huvudsakliga uppgiften för samhället är att skapa förutsättningar för de enskilda människorna att utveckla sina initiativ, men det bör inte hindra etablerandet av statliga företag då detta är nödvändigt för lösandet av sysselsättningsfrågorna i en region. Centerpartiet kommer heller inte att motsätta sig sådana åtgärder. När det gäller att skapa förutsättningar för det enskilda näringslivet bör särskilt småföretagsamheten nämnas. Denna måste få med övrig företagsamhet likvärdiga villkor. Vid lokalisering av nya företag till en ort är det ofta fråga om mindre företag. Bättre villkor för småföretagsamheten får därför också ses som ett viktigt inslag i lokaliseringspolitiken. Jag skall sedan, herr talman, också nämna något om ett av de stora stridsämnena i årets valrörelse och ett av de mest aktuella problemen just i dagarna, nämligen de kvarstående och på stora områden förstorade klyftorna mellan olika folkgrupper i inkomsthänseende, som vid många tillfällen påvisats av centern. Irritationen har varit påtaglig såväl från högerhåll som från dem som har ansvaret för regeringens politik. Den avtalsrörelse som nu håller på att spelas upp har från början uppmärksammat låginkomstproblematiken. Jag hoppas att man kan fullfölja de intentioner, som tillkännagivits från vissa håll i fråga om låginkomstgrupperna. Den gamla beprövade metoden med procentuella höjningar av lönerna har starkt bidragit till de stora klyftorna. Om man i de senaste lönerörelserna hade tillämpat en öreslinje i stället för procentökningar, skulle vi haft ett betydligt högre löneläge för dem som har de låga inkomsterna. Jag vill i detta sammanhang betona statens ansvar för löneutvecklingen. Som mycket stor arbetsgivare har ju staten speciella möjligheter att gå före för att förbättra situationen för låginkomstgrupperna. Sedan har staten också ett speciellt ansvar för att inkomstökningarna också i så stor utsträckning som möjligt blir realinkomstökningar och inte höjningar som äts upp av inflationen. Statens uppgift som föregångare gäller givetvis också avskaffandet av dyrortsgrupperingen av lönerna. Höstens avtalsrörelse torde inte komma att tillhöra de lättaste då det gäller att komma fram till en överenskommelse. Genom den i jämförelse med tidigare år långsammare produktionsökningen är det utrymme man skall för handla om inte så värst stort. Arbetstidsförkortning och socialavgifter har dessutom intecknat en del av utrymmet. Man kan hysa förhoppningen att det befintliga utrymmet till största delen kommer låginkomsttagarna till del. Sedan vill jag bara uttrycka tillfredsställelse med LO-kravet på överläggningar med regeringen om priser och stabiliseringspolitik. Det är ett krav som ligger i linje med centerpartiets fleråriga krav på rundabordskonferenser. Skall möjligen finansminister Sträng, som är närvarande här i dag, ändå så småningom finna sådana konferenser acceptabla? Centern har ofta kritiserat regeringspartiet för dess oförmåga att tillräckligt främja produktionen för att därmed få en högre levnadsstandard. Vi har emellertid lika ofta kritiserat regeringen för dess oförmåga när det gäller fördelningen av vårt välstånd. Jämlikhetspolitiken har inte beaktats i tillräcklig utsträckning. Under den tid socialdemokraterna regerat har klyftorna både i fråga om inkomster och förmåner av olika slag i många fall blivit större i stället för mindre. Den viktigaste orsaken till den orättvisa fördelningen är inflationen. Det är självklart att kompensationskrav alltid uppkommer med stigande levnadskostnader. När så lönehöjningar har gjorts, har det blivit i procent, och därmed har klyftorna efter varje avtalsrörelse ökat mellan låginkomstgrupperna och de som har det bättre ställt. Knappheten på bostäder har tvingat många låginkomsttagare att acceptera och betala lägenheter vilkas kostnad inte stått i rimlig proportion till vederbörandes inkomst. I synnerhet för nybildade familjer har detta varit besvärligt. Ungdomen har dyrast fått betala regeringens många misstag på det bostadspolitiska området. Inom vissa av socialpolitikens områden, t.ex. beträffande barnbidragen, har inte kompensation getts för de öka de levnadsomkostnaderna. Enligt 1967 års taxering har drygt 2 miljoner av landets samtliga inkomsttagare mindre än 12 000 kronor i årsinkomst. Om man ser enbart på fulltidsanställda så var det en tredjedel, eller 640 000, som uppnådde högst 18000 i löneinkomst för 1966. Det är också stora skillnader mellan män och kvinnor, trots att det finns formell likställighet. Hela 71 procent av alla ensamstående kvinnor har mindre än 15000 kronor i årsinkomst. När det gäller pensionsålder är det ett stort antal som får pension vid 65 års ålder, men folkpensionärerna och många andra får inte pension förrän vid 67 års ålder. Frågan gäller inte om att man skall kunna ta ut pension vid tidigare år och därmed få mindre belopp, utan det måste alltid finnas ett belopp vilket man räknar som normal pension, och i så fall bör detta göras lika i fråga om åldern för dess uttagande. Då det gäller arbetslöshetsförsäkringen så är det att observera att vi har cirka 3,6 miljoner förvärvsarbetande i vårt land, och av dessa har knappt 1,7 miljoner sin försäkringsfråga ordnad. Detta är några exempel inom de stora områdena där jämlikhet inte råder. Jag vill därtill nämna något om skattebördans fördelning. En fråga som bör få förtur är att försöka få till stånd en omfördelning av skattebördan, så att låginkomstgrupperna får det bättre. Höjningen av kommunalskatterna och den ökade indirekta beskattningen har på kort tid lett till en väsentlig övervältring av skattebördan på de människor som har de lägsta inkomsterna. Omsättningsskatten, som inte gynnar de mindre inkomsttagarna, har tillkommit under de senaste tio åren. Skatteomläggningar kan ju ske på många sätt, men när vi gör förändringar så bör det i första hand komma de lägre inkomsttagarna till fördel. Ett väsentligt bredare skikt i de lägre inkomstlägena bör få fullständig skattebefrielse. Enligt centerns uppfattning bör det tillsättas en statlig utredning, som bör ta upp frågan om låginkomsttagarnas skatteförhållanden till grundligt övervägande. Jag hoppas att finansministern om möjligt försöker beakta denna sak. Under valrörelsen var jämlikhetspolitiken en huvudfråga. Vi betraktade det som en framgång, eftersom vi länge sökt rikta uppmärksamheten på dessa problem. Politiken under efterkrigstiden har inte tillgodosett kraven på jämlikhet. Olikheterna mellan människors levnadsbetingelser är i många fall lika stora nu som på 40-talet. Inkomstskillnaderna är ofta större. Vi har från centerns sida sökt driva på för en bättre jämlikhet. Denna strävan har inte varit utan framgång — t.ex. när det gällt förbättring av folkpensioner och barnfamiljsstöd, upprustning av åldringsvård, sjukvård och handikappvård, dyrortsgruppering m.m. Nu hoppas vi också att det skall bli en allmän arbetslöshetsförsäkring — ett viktigt jämlikhetskrav, som förts fram av centern. Vid något tillfälle har statsminister Erlander sagt att 1970-talet skall bli jämlikhetspolitikens årtionde. Det är ett bra löfte. Men varför fick det inte avse t.ex. 1969-talet? Varför har man inte tänkt på att åstadkomma större jämlikhet tidigare? Vi har ju haft socialdemokratiskt styre i vårt land bra länge, och då kunde man ju ha tänkt på jämlikhetsfrågorna tidigare och inte bara förutsätta att denna jämlikhet skulle bli verklighet under 1970-talet. Vi fäster särskild vikt vid att resurser och resultat blir så fördelade att större jämlikhet förverkligas. En förbättrad ställning för låginkomstgrupperna är en förstahandsfråga, som måste lösas genom åtgärder avseende såväl näringspolitiken och inkomstbildningen som skattepolitiken och socialpolitiken. Staten bör också föregå med gott exempel och försöka minska löneklyftorna hos de statsanställda. Ett väsentligt jämlikhetskrav är givetvis att få bort dyrortsgrupperingen av lönerna. Vikten av att utforma skattepoliti ken så att låginkomstgrupperna möts med särskild hänsyn underströks från vårt håll bl.a. under valrörelsen. Herr talman! Jag skall sluta mitt anförande med att beröra ett ämne som är synnerligen aktuellt. Vår intensiva strävan efter materiellt välstånd har medfört olägenheter, som vi först under senare tid börjat ägna uppmärksamhet. Det är miljöpolitiken som jag tänker på. Bostäderna förbättrades, rengöringsmedlen blev effektivare, industrierna rationaliserades, förpackningsindustrin utvecklades oerhört, bekämpningsmedel mot skadedjur och växtsjukdomar utvecklades m.m. Allt detta var bra i och för sig, men samtidigt förorenades vattendragen och luften och miljön i övrigt. Kapaciteten i skolorna och på arbetsplatserna ökade, men samtidigt ökade stressen, och miljöförstörande faktorer uppkom. Många fler exempel kunde nämnas, men jag vill bara påpeka att det numera börjar stå klart för allt fler att miljöpolitiken berör snart sagt alla samhällsområden. Miljöpolitik är inte bara de i och för sig viktiga frågorna om luftoch vattenföroreningar utan omfattar den totala fysiska och psykiska miljön kring människan. Med denna bakgrund har centern länge hävdat att samhället måste anta ett miljöpolitiskt handlingsprogram, där man anlägger en helhetssyn på miljöfrågan och inte bara angriper vissa delproblem. När centern för åtskilliga år sedan tog upp denna fråga möttes den av stor oförståelse i synnerhet från socialdemokraternas sida. Vi har dock målmedvetet arbetat vidare med frågan, och nu börjar man allmänt inse att centern har rätt. Miljöpolitiken är oerhört betydelsefull. Den senaste framgången är att den nu också förts upp på internationellt plan. På den svenska FN-missionen arbetas det intensivt för att få största möjliga intresse bland andra länder för miljöfrågorna. De många problemen med stress och anpassnings svårigheter visar att politikerna, som har ansvaret för samhällets utformning, inte har lyckats. Politikerna har inte kunnat förutse hur ett människovänligt samhälle skall se ut. Det beror framför allt på bristande planering och dålig förmåga att överblicka konsekvenserna av fattade beslut. Politikens uppgift måste vara att skapa så gynnsamma och trivsamma förhållanden för människan som möjligt. Det råder ingen tvekan om att miljöpolitiken i en sådan strävan spelar en mycket stor roll. Centerpartiet har under så många år kämpat för en bättre miljöpolitik att det nu gläder oss alldeles särskilt att denna viktiga fråga nu mötes av ett mera allmänt intresse. Herr talman! Denna debatt har inte knutits till någon speciell fråga utan är en allmänpolitisk debatt, och därför kommer mitt anförande inte att följas upp av något yrkande.

Herr talman! Valet var ett nederlag för folkpartiet och för oppositionen i sin helhet — den saken är klar. Förklaringarna till att det gick som det gick är ungefär lika många som analytikerna — det gäller både förlorare och vinnare. Det förhåller sig ungefär på samma sätt som efter en förlorad eller en vunnen landskamp. För min del vill jag vänta med mera definitiva slutsatser till dess att det kan finnas bättre underlag. Däremot finns det anledning att se på det allmänpolitiska fältet och att stryka under en del av vad valet lärt oss. Folkpartiet har för sin del samma uppfattning som före valet, att det hade varit en betydande förstärkning av oppositionens slagkraft, om ett samgående till ett parti nu skedde mellan de två mittenpartierna. Vår uppfattning har inte ändrats av de skiftande valkonjunkturerna. Som en del av mina vänner i centerpartiet i denna kammare vet, har jag personligen satsat på och haft stora förhoppningar om att så skulle ske. Förhoppningen har tills vidare svikits. Jag kommer inte att hänga läpp för den sakens skull; jag konstaterar vår villighet att samverka och avvaktar vad som kan ske. Jag gratulerar centerpartiet till den framgång det har haft. I en del uttalanden från det hållet tycker jag mig märka, att man kanske riskerar att i förtjusningen över den egna framgången glömma bort att oppositionen inte lyckades åstadkomma ett maktskifte. Herr Hedlund har sagt, att han som ledare för det största oppositionspartiet tänker ta initiativ till ökad samverkan inom oppositionen, och vi avvaktar givetvis med intresse dessa förslag. Det mest uppmärksammade som har hänt med högern efter valet är att man inom detta parti har sagt att man tänker byta namn. Jag skall inte kommentera detta. Högern har i övrigt förklarat att man med tanke på sitt eget parti och med tanke på oppositionen i sin helhet avser att arbeta vidare på sitt program. Det är samma inställning som vi har i folkpartiet. Vi har redan satt i gång en ingående programmatisk och organisatorisk upprustning. Jag skall här i fortsättningen nämna några politiska problem som vi tänker särskilt intressera oss för, och jag vet att herr Wedén i andra kammaren kommer att ta upp en del andra problem. Kommunistbakslaget var glädjande och ett hälsotecken, även om det kanske berodde på alldeles speciella omständigheter, som herr Bengtson antydde. Jag gratulerar socialdemokratin till framgången. Eftersom jag har nöjet att se herr Sträng här i kammaren, vill jag tillägga, att herr Strängs framträdanden enligt vår bedömning nog har i betydande utsträckning bidragit till framgången för hans parti. I den socialdemokratiska segeryran har det märkts en viss oro inför utvecklingen i förhållande till kommu nisterna. Det nya valsystem, som skall tillämpas vid 1970 års val, kan leda till att det bara behövs en mycket liten röstökning för de tre demokratiska oppositionspartierna för att dessa skall få majoritet i den nya enkammarriksdagen. I debatten svävar nu runt ett påstående, att det finns grupper inom socialdemokratin som är tveksamma om grundlagsreformen, inför detta inte alltför tilltalande alternativ, verkligen skall fullföljas. Jag kan förstå den oro inför 1970 års val som socialdemokraterna känner, men att man nu skulle svänga om beträffande grundlagsreformen vägrar i varje fall jag i det längsta att tro. Jag tycker att det är självklart att reformen skall fullföljas. Det vore mycket bra om regeringen i dag kunde ge ett besked på denna punkt. Det skulle onekligen rensa luften. Herr Sträng, som är en mäktig man inom regeringen, skulle kunna lämna beskedet, eller också kunde något annat statsråd göra det. Jag vill så säga några ord om konjunkturläget, den ekonomiska politiken och en del därmed sammanhängande saker. Sedan våren 1967 har vi från regeringen oupphörligt hört, att konjunkturerna snabbt skulle bli bättre. Det var ingen diskussion om den saken, särskilt om man lyssnade på herrar Erlander och Sträng. Vi har markerat att det fanns tecken på att konjunkturerna skulle bli bättre mot slutet av detta år. Påståendet att konjunkturerna definitivt skulle vara på stark uppgång trodde vi dock inte på. Nu har konjunkturinstitutets rapport kommit. Den ger en blandad bild av Sveriges ekonomiska situation. Det finns ljusa punkter. Vår valutareserv har t.ex. återvunnit det som förlorades förra hösten. Priserna har stigit mindre snabbt i år, men fortfarande finns många människor som inte är sysselsatta i ordinarie arbete. Siffran för oktober är större än för september, högre än i fjol och fördubblad i jämförelse med t.ex. 1965. Vidare har industrins investeringar inte utvecklats på det sätt som man skulle ha önskat. Dessa skall ju bilda underlag för en ökning av vår samlade produktion. Nu bör dock markeras, att det framför allt är investeringarna i byggnadsverksamheten som inte har gått upp på samma sätt som tidigare, medan maskininvesteringarna inte ter sig lika mörka. Det samlade intrycket är dock att det råder en betydande tveksamhet inom framför allt industrin om lämpligheten av att satsa på ökade investeringar. Finansminister Sträng har under de senaste åren klart sagt ifrån att hans politik inriktas på att just öka industrins investeringar. Man kan konstatera att herr Sträng har misslyckats. Innan jag ytterligare kommenterar detta, vill jag påpeka den skillnad i konjunkturbedömning som finns mellan konjunkturinstitutet och representanter för regeringen. Från regeringshåll sägs att man har en ljusare syn på framför allt exportmöjligheterna. Man hoppas därvid att dämpningen av amerikansk och engelsk efterfrågan inte skall utsätta världshandeln för det tryck som konjunkturinstitutet har räknat med. Det vore naturligt om regeringen begagnade tillfället i denna debatt att närmare klargöra sin syn på saken. Hittills har det mest gjorts allmänna påståenden och ingenting annat. De höga siffrorna på antalet personer som inte är sysselsatta inom normal verksamhet tyder på att de extra åtgärder som vi föreslog i vintras, i våras och månaderna därefter var berättigade. En räntesänkning har kommit, men alltför sent. Jag noterar i sammanhanget med intresse att professor Kragh har tagit upp vårt förslag att statsmakterna mer bör engagera sig för att köpa varor från näringsgrenar där kapaciteten inte är fullt utnyttjad och överlämna dessa såsom gåvor till u-länderna. Det vore en insats som hjälper både oss i Sverige och de fattiga folken. En sådan insats vore ju dessutom, herr Sträng, en punktinsats. Herr Sträng säger sig inte tycka om generella åtgärder, men denna åtgärd skall ju sättas in på de punkter där industrins kapacitet inte är utnyttjad och där det med säkerhet råder en undersysselsättning. Det är alldeles riktigt att det beträffande en del av dessa leveranser tar tid att få till stånd en uppgörelse med vederbörande land. Beträffande en del andra leveranser går det snabbare. Det är därför som man måste ha en beredskapsplan för ulandsleveranser. Det vore rimligt att SIDA i samverkan med arbetsmarknadsstyrelsen, kommerskollegium, näringslivet och de fackliga organisationerna fick i uppdrag att ständigt hålla viss beredskap när det gäller sådana insatser. Låt mig säga ytterligare en sak när det gäller världens fattiga folk. Jag tror att svenska folket till alldeles överväldigande del skulle uppskatta, om regeringen i den rådande situationen — nödsituationen i Nigeria och Biafra — gjorde ytterligare insatser för att hjälpa de behövande. Jag är alldeles övertygad om att en sådan åtgärd skulle hälsas med stor tillfredsställelse. Jag tycker också att det skulle vara glädjande, om finansminister Sträng ansåg sig ha möjlighet att i kammaren i dag tala om att regeringen verkligen har sådana planer. Jag kan försäkra att i varje fall vi inom folkpartiet skulle hälsa detta med stor tillfredsställelse. Så några ord om ett par skatteproblem. En skattefråga som tränger sig på alltmer är kommunalskatternas höjd. Jag instämmer med herr Bengtson på den punkten. De beslut som i höst har träffats beträffande kommunaloch landstingsskatterna pekar praktiskt taget alla uppåt och starkt uppåt. Den kommunala konsumtionen har de senaste tre åren ökat årligen med 10,6 Kommunerna har ibland också haft betydande svårigheter att låna upp pengar. Kommunalskatterna har alltså rakat i höjden, och här är inte statsmakterna utan ansvar. Kommunalskatterna trycker också hårt på lägre inkomsttagare, och därför finns det särskild anledning att uppmärksamma dem. I det här sammanhanget vill jag erinra om att vägverket har kommit med en alarmerande signal. Man säger att om herr Sträng inte släpper till mera pengar, så ser man sig ingen annan råd än att föreslå att kommunerna och landstingen skall överta ansvaret för de mindre vägarna. Det är lätt att förstå med vilken förfäran kommunalpolitikerna tar del av detta budskap. Även andra skattefrågor är aktuella, t.ex. familjebeskattningen. Jag föreställer mig att finansministern har funderat på hur dessa problem skall handläggas för att det skall ske en samordning av dem. Det vore intressant att få höra hans syn. Jag begär alltså inte att herr Sträng i dag skall tala om hur alla dessa skilda frågor skall lösas, utan det är fråga om handläggningen och tidsplaneringen. Jag är alldeles övertygad om att riksdagen har ett intresse att få besked härvidlag. Jag vill tillägga att vi från vår sida hävdar att det behövs en översyn av problemet med statsbidragen till kommunerna och därmed sammanhängande frågor. Kommunalskatternas höjd beror ju i stor utsträckning på detta. Låt mig nu återkomma till frågan om industrins investeringar. Bakom den tveksamhet att investera som föreligger finns givetvis reella ekonomiska faktorer, såsom de begränsade möjligheterna att med egna medel finansiera investeringarna och osäkerheten beträffande vår utrikeshandel, men det finns också en annan faktor, där den svenska socialdemokratin bär ett betydande ansvar. Någon tid före varje valrörelse startar socialdemokraterna en kampanj mot den s.k. storfinansen. Företagarna blir mer eller mindre skumma individer, som främst tänker på s.k. profit. Wallenberg säljer arbetstryggheten för en Allmänpolitisk debatt spottstyver; så dras valsen. Klyftan mellan arbetsgivare och arbetstagare försöker alltså socialdemokraterna med alla tillgängliga medel göra så stor som möjligt. Man vill helt enkelt ha en motsatsställning, annars anser man sig inte ha en bra valplattform. Självfallet kan detta inte pågå år efter år utan att påverka den allmänna stämningen i landet, vilket givetvis också är meningen. Inga vackra middagstal eller högaktningsfulla ömsesidiga bugningar i debatter kan sudda ut detta förhållande. När företagarna och företagsledningarna, mängder av tjänstemän och tekniker, som arbetar på att göra företagen lönsamma, ofta hör att detta är att handla i skumma intressens tjänst, uppstår givetvis tveksamhet om möjligheterna att i framtiden få arbeta under något så när rimliga förhållanden. De blir tveksamma om det lönar sig att investera. När det gäller socialdemokratins allmänna inställning till näringslivet instämmer jag med herr Bengtson om att den socialdemokratiska näringspolitiken, som den ter sig i det s.k. programmet, verkligen är suddig. I den socialdemokratiska yran dagarna efter valet gjordes uttalanden som måste verka förbryllande, minst sagt. Statsrådet Wickman gjorde uttalanden som inte kan innebära annat än ett snabbt förstatligande av företag och/eller snabb utbredning av statlig verksamhet. Herr Wickmans oförsiktighet att avslöja en del av sina innersta tankar ledde också till både förklaringar och bortförklaringar. Litet längre efter en valrörelse får vi nu åter uppleva att den socialdemokratiska partiledningen försöker sopa igen spåren från valrörelsen. När statsminister Erlander går med på att träffa bl.a. representanter för den s.k. storkapitalismen, fäller han följande häpnadsväckande yttrande: »I och för sig är det bra att den politiska debatten skärpts, men jag anser att man försökt överbetona motsättningarna arbetsgivare—anställda. Det är inte nödvändigt att framställa företagaren som en Frankenstein eller bankiren Joakim von Anka.» Jag utgår från att referatet är riktigt — i varje fall har jag inte sett det dementerat. Här inställer sig verkligen en rad frågor. Vem är det statsministern kritiserar för att ha överbetonat motsättningarna? Det måste ju vara socialdemokratiska partiet och dess partiledning. I så fall är det rena hyckleriet — först går man som vanligt ut och piskar upp stämningarna, gör det mesta möjliga av motsättningarna, och sedan säger man som vanligt: ja, det har gått för långt. Det är »inte nödvändigt», sade herr Erlander vidare, att kalla företagaren för monstrum av Frankensteintyp. Nödvändigt för vad? Herr Erlander påstår inte att det är fel — den saken bör man lägga märke till — utan han tycker bara att det inte är nödvändigt. Det är inte nödvändigt att skildra de tusentals och åter tusentals företagare, fabrikörer, direktörer, tekniker och tjänstemän, som jobbar för att företagen skall gå ihop, såsom brutala odjur. Det är alltså efter valet inte nödvändigt att man säger så; men det är tydligen inte heller helt fel, enligt herr Erlander. Socialdemokraterna fullföljde i valrörelsen sin propaganda genom att hävda att i det enligt deras mening i två skilda hälfter splittrade svenska samhället tar oppositionspartierna ensidigt ställning för den s.k. storfinansen; vilket givetvis är en felaktig slutsats som herr Erlander dock inte har dementerat efter valet. Hetskampanjen före valet kan nu, efter valet, inställas under några månader för att sedan — när vi åter nalkas en valrörelse — tas ner från hyllan, dammas av och smörjas med propagandamiljoner och resurser som inget annat parti ens tillnärmelsevis har tillgång till. Detta är att tala med kluven tunga. Kluvenheten avslöjar de inneboende spänningar som finns inom socialdemokratin. Man vet inte hur man vill ha det. Man vågar inte ta itu med sin vänsterflygel, som har alldeles speciella fun deringar när det gäller ekonomisk politik. I valrörelsen behövs ju också de rösterna. Det är de svenska medborgarna som får betala för socialdemokraternas överdrifter och för den splittring de sprider inom det svenska samhället. Den psykologiska atmosfär, i vilken avtalsrörelserna utspelas, blir bl.a. påverkad härav. Eller tror någon att sedan man under månader piskat upp arbetarnas stämning mot arbetsgivarna så försvinner motsättningarna = plötsligt över en natt? Självfallet inte. En av de lärdomar vi i folkpartiet drar av valutgången är att här föreligger en stor upplysningsuppgift. Vi måste ägna oss mer åt att belysa socialdemokratins vacklande hållning till näringslivet. I det arbetet måste vi också mer än tidigare betona vissa ting. I företagsamhetens villkor ingår kravet på social ansvarskänsla, samverkan, samarbete med de anställda och den bygd där företaget verkar. Alltsedan ett av mina första politiska framträdanden har jag understrukit »förvaltarskapstanken» inom det svenska samhället. Den gäller på alla områden, alltså även inom företagsvärlden. Resurserna hos enskilda och företag finns för att de skall förvaltas och förmeras, till gagn också för andra. Den som har glädjen att träffa ganska många företagare, både små och stora, kan med tillfredsställelse notera att just denna insikt om ansvar och förvaltarskap har vuxit sig allt starkare. Visst finns det undantag från denna regel — sådana förekommer i alla grupper, även bland oss politiker. Att skapa ökade förutsättningar för samverkan mellan olika grupper i samhället ser vi således som en av våra huvuduppgifter. En väsentlig sak blir då att finna nya vägar att i ett företag utveckla medverkan även från de anställdas sida i kapitalbildningen. Folkpartiet har redan satt i gång ett programmatiskt arbete som skall bidra till ytterligare debatt på denna punkt. Så några ord om det utrikespolitiska läget, vårt rättssamhälle och demokratins arbetsförutsättningar. Först skulle jag vilja uttala den förhoppningen att förhandlingar på allvar nu äntligen skall kunna komma i gång nere i Paris om fred i Vietnam. Hittilldags har det ju bara varit samtal, och läget förefaller mycket kärvt, men vi hoppas givetvis alla — på den punkten råder väl inga delade meningar — att man verkligen skall komma i gång med förhandlingar som snabbt leder till resultat, så att det hårt drabbade vietnamesiska folket efter några decennier skall få uppleva fred. Den bild vi hade i våras här i riksdagen av den europeiska situationen har snabbt ändrat karaktär. Efter tjeckkrisen har vi under en obestämd framtid ett annat Europa. Det mellanfolkliga samarbetet vilar på principen om varje stats självbestämmanderätt. Det är endast i fri samverkan stater emellan som förutsättningar finns att verka för avspänning och fred. Utan personlig frihet inom ett land kommer alltid spänningar att råda som förr eller senare kan leda till avledningsmanövrer i form av aggressioner mot andra folk. Utan frihet, ingen fred. Tjeckerna tänkte sig i vintras inte att sluta vara kommunister. Det kunde alltså inte vara orsaken till det ryska övergreppet. I stället var det väl så att Sovjet trodde att det kommunistiska partiet inte skulle kunna hålla greppet över det tjeckiska folket. Friare diskussionsrätt, vidgad pressfrihet kunde leda till en situation som partiet—statsledningen inte behärskade. Den nya kommunistiska doktrinen, Bresjnevdoktrinen, som den publicerades i Pravda för något över en månad sedan och som enligt vad vi kan läsa i tidningarna i dag upprepades av Bresjnew i Warszawa i går, säger klart ifrån att en kommuniststyrd stat inte åtnjuter vare sig självbestämmanderätt eller rätt till territoriellt oberoende. Sovjetunionen kan när som helst skicka in trupper i en sådan stat för att upprätthålla det kommunistiska styret. Man sä Allmänpolitisk debatt ger Öppet ifrån att denna doktrin står i motsats till grundläggande regler i den internationella rätten liksom till FN-stadgan; man försöker inte överskyla detta faktum. Sovjetunionen kommer, säger man, oavsett vad folken i andra kommunistiska stater tycker, att upprätthålla denna doktrin. För att göra detta behövs inga avtal eller lagar. Det enda man behöver är en väldig militärmakt, och det har man. Det är intressant att notera att ryssarna nu mera än tidigare för den grupp av stater där Sovjet anser att man har herraväldet använder uttrycket »det kommunistiska samväldet». På det sättet vill Sovjet understryka att självbestämmanderätten i detta område är inskränkt. Den insiktsfulle sovjetkännaren Charles Bohlen karakteriserade en gång rysk utrikespolitik på det här sättet: »Det som är vårt är vårt. Det som ni har kan vi behöva diskutera om.» Tjeckkrisen har bekräftat riktigheten av den karakteristiken. För Sverige och för de andra europeiska länderna innebär detta en allvarlig rubbning av förutsättningarna för hoppet om en broslagning mellan öst och väst. Två så olika statsmän som general de Gaulle och president Lyndon Johnson har byggt på denna broslagningsteori. Man skulle slå en allmän bro över klyftan mellan öst och väst men också broar en efter en till skilda östländer. Men denna tanke slår Bresjnevdoktrinen sönder. Det är klart underförstått att förbindelserna från ett västlands sida till ett kommunistiskt land av ryssarna kan uppfattas som inledningen till en upplösning av den kommunistiska regimen i det land som det är fråga om och som därför inte kan accepteras. Rumänien har sedan åtskilliga år i internationella sammanhang på vissa punkter drivit en från Sovjet avvikande linje. Detta har Moskva tolererat, av allt att döma därför att det kommunistiska partiet i Rumänien med järnhand styrt de inre förhållandena. Ryssarna kan alltså tillåta ett östland att göra utrikespolitiska extraturer så länge det inte finns någon tvekan om att partiet och statsledningen har greppet över befolkningen. För oss, för Europa och för världen i allmänhet är det en väsentlig sak att veta var gränserna går för »det kommunistiska samväldet». Vilka länder anser sig Sovjet ha rättighet att gripa in i? Framför allt är det Jugoslavien och Rumänien som härvidlag har visat rädsla. Tito höll senast i söndags ett brandtal mot tanken på en eventuell sovjetrysk invasion eller påtryckning. I FN höll den rumänske representanten i generaldebatten ett anförande som till stor del handlade om dessa frågor utan att en enda gång nämna tjeckkrisen. Han sade bl.a.: »Eliminerande av metoder vilka vilar på våld och på hot om våld kan uppnås endast genom ett strikt iakttagande av de internationella rättsprinciperna.

Kännare av sovjetryska förhållanden säger att det nu förefaller klart att det rådde delade meningar i Moskva om man skulle gå det brutala våldets väg eller ej. Det fanns personer i den ryska ledningen som fruktade att inte bara Nato-ländernas utan också de neutrala staternas reaktion skulle bli så hård och bestämd att en invasion var ett för högt pris. Dessa krafter fick inte tillräckligt stöd. Därför upplever vi nu ett kraftigt bakslag för alla dem som trott på ökade möjligheter till avspänning och fred. Konsekvenserna har redan visat sig även nära våra gränser. Norge har på grund av det sovjetryska intresset för Nordnorge bestämt sig för att satsa mer på försvaret där uppe. President Johnson har lovat vapenleveranser till den grekiska juntan, vilket är djupt beklagligt. Helst borde han inte ha gett den något alls, men om han gjorde det borde han t.ex. ha avtalat om frihet för de politiska fångarna, och en klart utstakad väg till demokrati. Men det har han inte gjort. Han anser väl att det försvarspolitiska läget har skärpts så att det var nödvändigt att upprusta Grekland, vilket verkligen är mycket beklagligt. Men det bör tilläggas att som ett motdrag har i måndags Izvestija och i går Röda Stjärnan markerat att man nu på sovjetryskt håll anser att Medelhavet är ett ryskt intressehav. Motiveringen för detta skall jag inte gå in på. Men jag föreställer mig att de Gaulle återigen måste beklaga att han inte för drygt ett halvår sedan sade ifrån på denna punkt. Den nyvalde amerikanske presidenten Nixon vet man på en del avgörande punkter inte så mycket om, inte ens beträffande en så vital fråga som inställningen till icke-spridningsavtalet rörande kärnvapen. Han vill att det inte skall godkännas för närvarande, och det är mycket allvarligt i och för sig. Det är möjligt att president Johnson inkallar senaten till en extra session för att få det godkänt, men det vet man ingenting om. Sverige har ett betydande intresse av att man så småningom får ett avtal. Tidpunkten för Sveriges handlande härvidlag måste avgöras efter moget övervägande för att vi härigenom om möjligt i en viss situation skall kunna stimulera andra. Förutsättningarna att påverka USA lär inte vara stora i denna fråga. Det blir, herr talman, svårare och svårare att föra en utrikespolitisk debatt i Sverige, i varje fall under en valrörelse. Alla möjligheter att stämpla motståndarna som fladdrare, att misstänkliggöra deras avsikter, utnyttjas. Nu har vi några månader kvar till en valrörelse, och det kan tänkas att det åtminstone nu går att diskutera dessa saker utan att blodet svallar. Men osvuret är kanske bäst. Jag vill lägga till några synpunkter på den situation som uppstått, och detta av en alldeles speciell anledning. Inom folkpartiet upplevde vi den tjeckiska utvecklingen både före och efter ockupationen som oerhört betydelsefull, och det är den redan i och för sig. Men den har också samband med de förhoppningar om fred och samförstånd som funnits inom olika läger, inte minst bland ungdomen. Ungdomen vägrar att uppfatta kriget som ett ofrånkomligt inslag i framtidens värld, och det är ett mycket hoppfullt tecken. En del s.k. gamla och förståndiga rycker på axlarna åt denna inställning och säger att det inte går att få bort kriget, men det är givetvis en helt felaktig reaktion. Det gäller att i stället stödja och uppmuntra och inte minst vägleda opinionen. Jag har tillfälle att möta många ungdomar både inom och utom vårt land. I detta sammanhang är det svårt att gå förbi den unika händelsen att Kyrkornas världsråd hade sin generalförsamling i Uppsala i år. Det som hände där gav en ganska god bild av skilda strömningar i världen. Man lade märke till en ökad respekt för andras åsikter, vilket gjorde sig mycket klart gällande, likaså nödvändigheten av att behandla alla kyrkor som likaberättigade. Detta gällde inte bara kyrkorna utan man försökte också behandla alla stater som likaberättigade. Detta är i själva verket förutsättningen för en fruktbärande samverkan inte bara inom kyrkornas värld utan över huvud taget i relationerna staterna emellan. Inom parentes vill jag i detta sam Allmänpolitisk debatt manhang tillägga att när vi för en vecka sedan här i riksdagen behandlade en fråga som just berörde likställdheten för de svenska trossamfunden i fråga om vigselrätt, röstade socialdemokrater och centerpartister emot detta. Det har ingenting med förhållandet kyrka—stat att göra — där har folkpartiet för övrigt inte tagit ställning. Däremot har det en psykologisk betydelse just när det gäller att skapa mera likartade förutsättningar, vilket dessa partier alltså gick emot. Jag noterar det med verkligt beklagande med tanke på den debatt som kommer att föras så småningom. Vid Uppsalamötet var det glädjande med den uppslutning som skedde kring kravet på internationell samverkan i lagbundna former och att en sådan inte kan uppnås om det inte skapas ett internationellt rättsmedvetande på vilket ett mellanfolkligt rättssystem kan byggas. Önskan att medverka i detta uppbyggnadsarbete var glädjande. Men här kommer vi in på ett svårt problem. Professor Erik Lönnroth har i en intressant artikel i Svenska Dagbladet påpekat orostecken bland ungdomen, som jag också har berört. Händelserna i Europas mitt har nu dämpat entusiasmen och tron på möjligheterna till ett uppbyggnadsarbete. Människor reagerar i denna situation på olika sätt. En del blir helt negativa, andra hävdar att det vi nu upplevt endast är ett tillfälligt bakslag och att det snart kommer ljusare tider igen. Båda reaktionerna är givetvis felaktiga. Det är i detta sammanhang en del ungdomars reaktioner kommer in i bilden. Från folkpartiets sida kommer vi att försöka att än mer intressera oss för de problem som här rullas upp. Inte minst gäller det att därvid få till stånd en debatt kring de former som skall användas för att vrida utvecklingen rätt inom vår demokrati och inom världens i stort. Radiochefen gjorde för en tid sedan ett inlägg i denna fråga och tog kraftigt avstånd från uttalanden som han upp fattat som en direkt uppmaning till lagbrott för att i Sverige nå vissa syften. Så länge han var radiochef, så länge Sveriges Radio skall arbeta i enlighet med det avtal som finns med staten, ville han inte att Sveriges Radio skulle vara neutralt i den debatten. Denna uppfattning är givetvis helt riktig, men man undrar ibland om den slagit igenom helt i företaget. Det allvarliga är att det finns riktningar inom vårt land som svävar på målet när det gäller metoderna att nå det mål man satt upp i Sverige. Man urskuldar tillgripandet av våld. Det finns riktningar även inom svensk socialdemokrati som inte har fört ett klart språk. Man tar exempel från Martin Luther Kings demonstrationer och säger att när han hyllas för vad han gjorde, så kan det väl inte vara fel att man tillgriper samma metoder hos oss, även om det är att gå emot lagen. Här gör man sig skyldig till ett fantastiskt logiskt felslut. I Kings rörelse var icke-våldsprincipen den vägledande. När han kom i konflikt med en delstats lagar var det mest därför att han demonstrerade för att uppnå den likaberättigade ställning som redan fanns inskriven i hans lands konstitution och i de federala lagar som antagits. Det var som regel demonstrationer för högsta gällande rätt och mot de förhatliga småpåvar som sökte förhindra dess genomförande. Skyll i varje fall inte i Sverige på Martin Luther King när man griper till våld eller urskuldar lagbrott! Det är en annan sak att vissa länder är i en sådan situation att deras medborgare inte ser någon annan väg, men det är deras avgörande. Det finns alltså riktningar inom vårt land som här talar ett tvetydigt språk. Jag anklagar icke den socialdemokratiska partiledningen för detta. Jag vill markera det. Men tyvärr finns det även mycket stora tidningar som inte uppfattat vad som håller på att ske här. Det är en oerhört väsentlig uppgift för oss i vårt land att understryka dessa skillnader. Det är en stor upplysningsuppgift, och vi vill för vår del med ökat intresse fortsätta med den. Men det räcker givetvis inte med det som kan göras i vårt land. Det går inte heller att med våld demonstrera sig fram till internationella rättsregler. Ungdomen i västerlandet, som har frihet att demonstrera, kommer lika litet som vi andra någon vart med en stormakts militärmaskin, när dess intressen står på spel. Det gäller att kunna kanalisera den uppriktiga och ärliga vilja att skapa en bättre värld som finns hos ungdomen och givetvis även hos andra generationer, så att den kan leda till ett fruktbart resultat. Barbariet i Sverige började övervinnas först när folkets utvalda samlades till ting och bestämde vad som var lag och rätt. Det internationella barbariet kan inte heller övervinnas på annat sätt. Att få in inte minst de unga generationerna på sådana tankar är en väldig uppgift, men den är också tålamodsprövande och arbetsam. Lyckas vi inte härmed, ter sig framtiden mörk. Jag vill till sist, herr talman erinra om den av ungdomen i många länder så beundrade ryske poeten Jevtusjenko. Han telegraferade till Bresjnev och Kosygin efter överfallet på Tjeckoslovakien. Det var en djärv handling. Man har stark känsla för det som ligger bakom hans ord. Så här sade han: »Jag vet inte hur jag skall kunna sova. Jag vet inte hur jag skall kunna fortsätta att leva. Det enda jag vet är att jag har en moralisk plikt att till er föra fram de känslor som överväldigar mig.» Längre fram fortsätter han: »Aktionen är ett bakslag för alla framstegsvänliga krafter, för fred i världen, för mänsklighetens drömmar om framtida broderskap. Jag älskar mitt land och mitt folk, och jag är en ringa arvtagare till traditionerna i den ryska litteraturen, till sådana författare som Pusjkin, Tolstoy, Dostojevskij och Solsenitsyn. Dessa traditioner har lärt mig att tystnad stundom är förnedring. Var vänliga skriv in i era handlingar min uppfattning om denna aktion som opinionen av en ärlig son av sitt land och en poet som en gång skrev dikten ”Önskar ryssarna krig?» Känslor av detta slag, som säkert finns bland alla folk, kan när dessa känslor utan att be om tillåtelse vågar ta sig så rakryggade uttryck utgöra grundvalen för en bättre framtid.